Herr talman! Jag vill läsa upp några rader ur lantbruksstyrelsens remissyttrande över förslaget till nya beskattningsregler som det är utformat i promemorian. Lantbruksstyrelsen skriver följande, och jag läser då från s. 142 i propositionen 1975:48: ”Lantbruksstyrelsen instämmer i den i promemorian framförda uppfattningen att det knappast finns skäl att behålla den skillnad i skattehänseende, som nu föreligger mellan å ena sidan gemensamhetsskog och å andra sidan enskilt skogsbruk och skogsbruk i frivillig samverkan t.ex. skogsbruksområden och samverkansområden. Man bör, anser styrelsen, helt allmänt eftersträva skatteregler, som är näringspolitiskt neutrala. Det kan inte bortses från att hittillsvarande beskattningsregler i vissa inkomstlägen haft en gynnsam inverkan på benägenheten att ingå som delägare i gemensamhetsskog. Man har enligt styrelsen i högre inkomstlägen kunnat finna fördelar i att beskatta skogsinkomst hos gemensamhetsskogen som juridisk person. För personer med inkomster av storleksordningen 20 000 kr. per år och mindre torde gemensamhetsskog däremot inte ha inneburit några skattemässiga fördelar, snarare tvärtom. Det finns, säger styrelsen vidare, anledning att räkna med att mer än hälften av delägarna i befintliga gemensamhetsskogar är att hänföra till denna grupp. Lantbruksstyrelsen är därför inte främmande för att den föreslagna beskattningsformen i många fall snarare underlättar än motverkar bildandet av gemensamhetsskogar.” Jag tycker att detta avsnitt ur lantbruksstyrelsens remissyttrande bestyrker utskottsmajoritetens uppfattning att man i första hand bör se ändringsförslaget så, att det innebär att skatteförmågeprincipen kommer att beaktas bättre än hittills och att förslaget dessutom tillgodoser fördelningspolitiska synpunkter. I vad sedan gäller resultatutjämningen är ju företagsskatteberedningens uppgift att utröna huruvida det krävs resultatutjämning inte bara i denna utan i alla företagsformer. Och jag kan inte finna något skäl varför man inte skulle genomföra dessa nya skatteregler bara därför att man behöver avvakta företagsskatteberedningens slutliga ställningstagande i denna fråga.
Herr talman! Herr Boström citerade ur lantbruksstyrelsens remissyttrande, men den myndighet som har den största erfarenheten av gemensamhetsskogar är väl lantmäteriverket, och där har man i sitt yttrande varit mycket tveksam och faktiskt pessimistisk när det gäller möjligheterna att med de nya bestämmelserna fortsätta med att bilda gemensamhetsskogar. Jag vågar påstå att lantbruksstyrelsen inte har satt sig in i alla de risker för dubbelbeskattning som förslaget faktiskt innebär. Det är heller ingenting att säga om, ty varken promemorieförslaget eller propositionen innehåller någon som helst analys av beskattningsreglernas effekt. När det sedan gäller resultatutjämningen är det också där alldeles spe ciella förhållanden för marksamfälligheterna, eftersom de till alldeles övervägande del saknar avskrivningsbara tillgångar. De har alltså betydligt mindre möjligheter än enskilt bedrivet lantbruk och andra företag att den vägen få en någorlunda hygglig resultatutjämning.

Herr talman! Fru Troedsson har i sitt inledningsanförande berört de komplikationer som den nya beskattningsformen medför, särskilt då i vad det gäller besparingsskogarna. Jag kan i stort instämma i hennes anförande men vill komplettera med några synpunkter på hur beskattningen kan slå i olika avseenden. I propositionen 48 år 1975, s. 143 och 144, framgår att finansministern har tänkt sig att den enskilde jordoch skogsbrukarens eventuella båtnad av vägen skall beskattas hos resp. fastighetsägare, som sedan i sin tur har att yrka avdrag för vägkostnaden. Om ett dylikt förfarande tillämpas, kommer det att medföra att alla besparingsskogar i norra Dalarna måste underhålla nuvarande enskilda skogsbilvägnät för beskattade medel, eftersom fördelningsgrunden, dvs. resp. fastighetsbåtnad och andel, ej är känd då inga vägsamfälligheter föreligger. I sammanhanget kan framhållas att det totala enskilda vägnät som sockenmännen f. n. underhåller t.ex. inom min hemkommun, Älvdalens storkommun, omfattar ca 100 mil. För att underhållet av dessa ca 100 mil skall kunna fördelas på resp. fastighet krävs vägförrättningar samt äganderättsutredningar. En lantmäteriförrättning avseende en enkel avstyckning kan i dagens läge ta upp till två år. Att i en följd åstadkomma vägförrättningar för båtnadsfördelning av 100 mil skogsbilvägar kommer med all sannolikhet att ta uppåt tio år. Det bör beaktas att förhållandet är i stort sett lika i alla socknar med besparingsskogar. Propositionen medför att sockenmännen förlorar rätten till normalt avdragsgilla kostnader enbart på grund av att man i största samförstånd och gemensamt har låtit utbygga byoch skogsbilvägar med medel från den gemensamt ägda besparingsskogen utan att kräva 100 procentig kostnadsfördelning. I propositionen beaktas sockenmännens framställning i vad avser förmögenhetsbeskattningen, dvs. förmögenheten beskattas i samfälligheten vilket är praktiskt och enkelt. Detsamma skulle man kunna önska när det gäller vägförhållandena. Även om beskattning och avdrag skall ske i viss förvärvskälla, bör man ändå ta hänsyn till de praktiska och historiska förhållanden som råder i vad gäller besparingsskogarna och nyttjandet av avkastningen. I äldre tider täcktes hela den kommunala budgeten av anslag från samfälligheter. Det är ju även i sig självt unikt att ingen utdelning sker till delägarna, utan avkastningen förbrukas till ”allmännyttiga” ändamål framför allt vad avser jordoch skogsbruket. Huvuddelen av avkastningen har hitintills använts till det enskilda vägnätet, som i stor omfattningen även nyttjas av allmän turism och icke-delägare. Propositionens förslag, som tillstyrks av utskottet, kommer att medföra krav på stora vägförrättningsarbeten och med all sannolikhet otaliga vägsamfälligheter med skilda styrelser, vägavstängningar samt ett byråkratiskt krångel och risk för försämrat vägunderhåll. Det kan inte vara av kommunal eller statsfinansiell betydelse, om avdrag för vägkostnader utlagda på delägande fastigheter medges i den allmänning eller samfällighet i vilken fastigheten har delaktighet, utan att fastighetens båtnad eller kostnadsandel preciseras. Med anledning av det här anförda vill jag ställa en fråga till utskottets ordförande. Utskottet skriver nämligen: ”Utskottet är dock medvetet om att för vissa speciella samfälligheter , som bedriver en för samhället ekonomiskt betydelsefull verksamhet, kan uppstå vissa besvärligheter vid övergången till de nya bestämmelserna. Utskottet förutsätter med hänsyn härtill en viss generositet vid tillämpningen av de nya reglerna.” Som jag tidigare påpekat, är det inte fråga om besvärligheter bara vid den direkta övergången, utan de kommer att vara kvar lång tid och med en större byråkrati som följd. Menar då utskottet med den generositet som man säger skall tillämpas, att man skulle kunna tänka sig att dispenser lämnades till samfälligheter av typen besparingsskogar, så att vi slipper den uppsplittring på en massa vägsamfälligheter som blir en följd om propositionen skall efterlevas? Jag vill ställa den frågan till utskottets ordförande. Jag yrkar dessutom, herr talman, bifall till reservationen nr 1.

Herr talman! Bakom detta betänkande står i stort sett ett enigt utskott. Men det finns en motion kring vilken oenighet har uppstått. Fru Mogård och jag har bifogat en reservation till förmån för denna motion. I motionen, nr 513 av herr Werner i Malmö, begärs bidrag ur kyrkofonden till de estniska, lettiska och ungerska evangelisk-lutherska kyrkorna i Sverige. En liknande motion har behandlats förut. Motionären säger i år att han anser att det var ett förbiseende av kulturutskottet i fjol att behandla motionen i samband med frågan om stödet till frikyrkorna. Vi har för vår del ansett oss vilja stödja yrkandet som är framfört. Till vårt land kom i slutet av det senaste världskriget ett stort antal lutherska trosbekännare från de baltiska staterna. Man räknar med att det var 65 000 människor från Estland, av vilka det fortfarande finns ca 20 000 kvar här. De har sju församlingar spridda över landet. De är lutheraner som känner en mycket stor frändskap med den svenska kyrkan. De allra flesta av medlemmarna är också medlemmar i den svenska kyrkan och betalar kyrkoskatt dit samt deltar i dess arbete. Men särskilt den äldre generationen har vissa anpassningssvårigheter och upplever behovet av sin egen evangelisk-lutherska kyrka. Det är alltså bakgrunden till denna kyrkobildning i vårt land. Ungefär detsamma gäller de andra kyrkor som nämns i motionen. Vi har i reservationen sagt att vi delar motionärens uppfattning att pengar till dessa kyrkors arbete inte bör utanordnas ur det stöd av statsmedel som går till frikyrkorna. Det gäller ju inte kyrkor som har kommit till på samma sätt som de svenska frikyrkorna. De har precis samma bibelsyn och kyrkosyn som svenska kyrkan. De arbetar visserligen fritt i förhållande till svenska kyrkan men kan ändå på sätt och vis sägas arbeta innanför den lutherska svenska kyrkans ram. Inom många av dessa kyrkor använder man också vårt språk. Vi tycker därför det är naturligt att bidrag till deras nationalkyrkor i Sverige utgår ur kyrkofonden. Kammarkollegiets yttrande, att fonden i princip bara bör anlitas för verksamhet inom svenska kyrkans ram, tycker vi reservanter inte talar emot att bidrag till de estniska, lettiska och ungerska evangelisk-lutherska kyrkorna i Sverige skall utgå, eftersom de faktiskt arbetar inom svenska kyrkans ram. Det är ett arbete som har betydelse och värde också för — Nr 80 svenska kyrkan. Vi finner det rimligt och riktigt att stöd utgår ur kyr Onsdagen den kofonden. Vi har som jag redan sagt också att tänka på att dessa kyrkor 14 maj 1975 har betalat ca 1,5 milj.kr. i kyrkoskatt per år, en siffra som uppges Lt i motionen. Bidrag ur kyrkofon Jag anser att det riktiga sättet att stödja dessa kyrkor är att ge dem den till vissa anslag på det sätt som vi föreslår i reservationen. Med det, herr talman, = invandrarkyrkor,
Herr talman! Här föreligger, som herr Nilsson i Agnäs har påpekat, ett i stort sett enhälligt betänkande. Men det är just i fråga om bidrag till de estniska, lettiska och ungerska evangelisk-lutherska kyrkorna i vårt land som vi har skilt oss i utskottet. Reservanterna begär ett anslag på 1 milj.kr. att utgå ur kyrkofonden. Utskottet har avstyrkt detta yrkande, eftersom vi inte kunnat ansluta oss till tanken på vad jag närmast skulle vilja kalla en återbäring på kyrkoskatten till de nämnda kyrkorna. Vi har tidigare behandlat denna fråga i utskottet. Också då avstyrkte vi yrkandet. Kyrkofonden betraktar vi inte som en fond som skall lämna bidrag till andra kyrkor än dem som arbetar inom den svenska kyrkans ram. Att ifrågavarande tre kyrkor hör dit kan man väl inte få ett absolut stöd för. Dessa kyrkor känner ändå ett behov av att få ha sina församlingar - som är sju till antalet, efter vad jag kan minnas.

De måste i stället få bidrag ur det anslag till trossamfund som riksdagen har beviljat år efter år och som också har höjts år efter år. Sådana bidrag får de också. I varje fall har den estniska och den ungerska kyrkan fått det, medan den lettiska kyrkan inte har kunnat få bidrag därför att dess medlemsantal enligt gällande bestämmelser inte varit tillräckligt stort. Nu har det emellertid sagts att den lettiska kyrkan tänker etablera ett ännu närmare samarbete med den estniska kyrkan. På det sättet kan man förvänta sig att även den kyrkan får bidrag. När vi har bedömt frågan i utskottet, inte minst med ledning av vad kammarkollegiet har anfört i sitt remissyttrande, har vi kommit fram till att vi inte kan tillstyrka den motion som avlämnats av herr Werner i Malmö. Jag vill därför helt kort bara yrka bifall till kulturutskottets hemställan i dess betänkande nr 11.
Herr talman! Jag vill inte ha någon längre debatt i denna fråga — från både tidssynpunkt och andra synpunkter. Jag förstår herr Mattsson i Lane-Herrestad på sätt och vis. Men när han säger att det skulle vara fråga om ”återbäring”, tycker jag att det måste vara en mycket rimlig tanke. Betalar man skatt till svenska kyrkan och på det sättet bidrar 111 till dess verksamhet tycker jag det är helt riktigt att man får vad herr Mattsson kallar för ”återbäring”.

Det var det ena jag ville säga. Det andra är att lettiska kyrkan inte alls kommer i fråga. Det kan hända att den lyckas etablera samarbete med den estniska, så att den kan komma med. Men jag har mycket svårt att inse att frikyrkornas anslag —- som inte heller är oändligt utan alltför knappt och som de själva väl behöver — skall tas i anspråk just här. Om inte detta är den riktiga vägen måste vi hitta ett annat sätt att ge dessa kyrkor i vårt land av annan nationalitet det stöd som de är så väl förtjänta av.
Herr talman! Jag använde uttrycket återbäring därför att det här är ett speciellt förhållande. När man talar om att medlemmarna i här ifrågavarande kyrkor har lämnat ett visst belopp i kyrkoskatt och skall få bidrag med hänvisning till att de betalat in denna kyrkoskatt bör man komma ihåg att de också har service från svenska kyrkan. Det rör sig om sju församlingar, men svenska kyrkan står öppen för dessa människor. De kan delta i gudstjänsterna där, och de kan således få, om jag skall använda det uttrycket, ”service” från den svenska kyrkan. Den estniske biskopen antyder att han förväntar sig att dessa kyrkor inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att uppgå i den svenska kyrkan. Man kan förvänta sig att ungdomen kommer att gå över medan däremot de äldre känner att de vill ha en församlingsgemenskap av det slag som nu råder i de sju församlingar de har. Jag menar därför som sagt att man kan tala om en återbäring av kyrkoskatt i detta fall. Dessa människor är ändå i den situationen att de — åtminstone de som kom hit för 30 år sedan och de som fötts här i Sverige — talar svenska och kan tillgodogöra sig den svenska gudstjänsten på ett fullt tillfredsställande sätt. Vi har i utskottet ansett att det finns anledning att dessa församlingar får ett stöd från det allmännas sida, och vi har betraktat det som lämpligast att de får detta stöd från anslaget Bidrag till trossamfund. 2. att riksdagen hos regeringen begärde att Kronobageriet blev föremål för en grundlig byggnadshistorisk undersökning samt att det därefter till en början genomgick en pietetsfull restaurering i avvaktan på lämplig användning.

Herr talman! Vid utbildningsutskottets betänkande nr 15 är fogad en reservation som berör ombyggnaden av Kronobageriet. Jag har tidigare i denna kammare haft en debatt med utbildningsministern Zachrisson om Kronobageriets framtid och skall därför fatta mig ytterst kort denna gång. Kronobageriet är ett unikt minnesmärke. Det finns ingen liknande industribyggnad i hela Europa, som har varit i kontinuerlig drift ända sedan Johan III:s tid och fram till 1950-talet. Den föreslagna ombyggnaden kommer att förvandla byggnadens inre till oigenkännlighet. En för byggnaden helt artfrämmande verksamhet kommer att införas. Gamla medeltida bjälklag, mjölsäcksrännor och annat kommer - om de över huvud taget får finnas kvar — att stå som relikter i en modern omgivning. Skönhetsrådet har avstyrkt, arkitekter och byggnadsvårdsintresserade har protesterat och stadsmuseet beklagar i sitt remissyttrande att byggnaden ges en så specifik användning.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

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 15 behandlar byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Frågan om ombyggnad av Kronobageriet i Stockholm berör kulturutskottets verksamhetsområde, och vi i utbildningsutskottet har endast följt det yttrande som majoriteten av kulturutskottets ledamöter varit överens om och där man tillstyrker regeringens förslag till en ombyggnad av Kronobageriet för en beräknad kostnad av 13,8 milj.kr. Fru af Ugglas hänvisar till vissa organ och experter som varit kritiska mot det här projektet. Jag vill påpeka att ombyggnaden har projekterats av byggnadsstyrelsen i samråd med riksantikvarieämbetet. Byggnadsnämnden i Stockholm har inte haft något att invända mot ombyggnaden under förutsättning att man tar hänsyn till vissa erinringar som gjorts av brandskäl och vissa anvisningar som lämnats av stadsmuseet. Det finns ingen som helst anledning för riksdagen att sätta sig över dessa organ och gå emot den ombyggnad som föreslagits i propositionen. Den innebär att detta gamla byggnadsminnesmärke får leva vidare och dessutom ges en användning i tiden genom att Nationalfonoteket, Musikhistoriska museet och Svenskt musikhistoriskt arkiv där får sina lo kaler. Herr talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Civilutskottet har under flera år behandlat motioner som rört kommunindelningsfrågor. Det är naturligt att sådana frågor aktualiseras här i riksdagen när kommunsammanläggningar har skett i orter där meningarna har varit delade eller där det ibland har varit klar majoritet emot en sammanläggning. I anledning av flera sådana motioner anförde civilutskottet 1973 att ”en översyn av lagen om kommunal och ecklesiastik indelning borde företas samt att översynen borde ta sikte på att förankra kommunindelningsbeslut i levande opinioner och förena översiktliga, näringsgeografiska och regionala synpunkter med rent kommunala önskemål”. Den utredningen är nu tillsatt, och efter vad jag tror mig veta har den även börjat sitt arbete. I vad gäller Alfta väcktes det år 1974 en motion där man ville ha en utredning om vilken kommuntillhörighet som Alfta skulle ha. Utredningen skulle då pröva vilka delar av Alfta som skulle kunna överföras till Ovanåker. Regeringen tillsatte en utredningsman med sådana direktiv innan motionen behandlades här i riksdagen. Denne utredningsman har nu överlämnat sitt arbete och förklarat att direktiven var för snäva. Förändringar i indelningen av den art som direktiven medgav skulle medföra konsekvenser som inte var acceptabla. Även i år har utskottet haft att behandla två motioner angående Alfta, nu med krav på en mer förutsättningslös utredning. Innan utskottet behandlade motionen beslutade regeringen att en förutsättningslös utredning skulle göras. Utskottet har då ansett att motionärernas önskemål är uppfyllda och har naturligtvis inga invändningar mot att denna utredning kommer i gång. Men utskottet har också uttalat att det är angeläget att utredningen sker snabbt därför att det är mycket otillfredsställande att människor går i osäkerhet om den framtida kommuntillhörigheten. Det kan också vara ytterst besvärande i den kommunala planeringen om man inte vet vad det skall bli för gränser i fortsättningen. Avslutningsvis, herr talman, vill jag bara säga att jag hoppas att den här utredningen skall bedrivas snabbt och att det under utredningens gång skall kunna bli klart dokumenterat vad det nu finns för folkvilja i den del av landet som utredningen avser. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Med hänsyn till kammaren skall jag begränsa mitt inlägg betydligt. Lokalt är detta emellertid en fråga av stor betydelse för många, och för mig personligen är det därför också en samvetssak att redovisa synpunkter på ärendet. Bollnäs nya kommun i Gävleborgs län, med drygt 33 000 invånare, har nu fungerat som självständig kommunenhet sedan årsskiftet 1973 1974. Bildandet av den nya kommunen föregicks emellertid av många års planering och samarbete mellan de fem ingående delkommunerna i en gemensam samarbetsnämnd, som var verksam från januari 1965 och sedan ersattes av sammanläggningsdelegerade. Med tanke på framtiden har därför under de senaste tio åren ett stort antal beslut fattats och gemensamma satsningar och planeringar gjorts på hela det kommunala fältet.

Samtliga kommuner beslutade också om en utredning för sammanförande av blockets kommuner till er kommun. Den utredningen utfördes av Kommunförbundet. Utredningens resultat var entydigt. Utredningsmannen uttalade sig för en sammanslagning redan den 1 januari 1971. Kommunen är geografiskt och regionmässigt väl utformad, med Bollnäs som naturlig centralort i mitten, närbeläget från alla håll. Västerut från Bollnäs centrum är det 20 km till Alfta tätort, norrut 15 km till Arbrå tätort, österut 16 km till Rengsjö tätort och söderut från Bollnäs är det 19 km till Kilafors som är Hanebos tätort. Mellan Alfta och Bollnäs har halva vägsträckan 110 km fartgräns. Det är alltså på den delen bra väg, och man åker därför på 15 minuter mellan orterna. Alftas båda dominerande industrier, Östbergs Fabriks AB och Nefab AB i Runemo, är också lokaliserade efter denna vägsträcka mellan Bollnäs och Alfta. I civilutskottets betänkande nr 23 har kommunindelningsfrågorna i sydvästra Hälsingland behandlats bl.a. med anledning av motionen 1782 av herrar Nordgren och Westberg i Ljusdal samt motionen 1785 av herr Olsson i Järvsö m.fl. . Utskottet föreslår att motionerna avslås med hänvisning till att regeringen och kommundepartementet uppdragit åt kammarkollegiet att utreda frågan ytterligare. Jag för min del har naturligtvis i detta läge inga andra yrkanden än dem som framförts av ett enhälligt utskott. Ett stort antal kommunala förtroendemän och invånare i vår kommun har emellertid nu framfört önskemål om en redovisning i riksdagen. Jag är väl förtrogen med Alftafrågan ur flera aspekter, delvis därför att Alfta är min hembygd där jag är uppväxt och där jag varit bosatt i närmare 20 år, dels därför att jag under de senaste tio åren innan jag kom till riksdagen har varit bosatt i Bollnäs men dagligen pendlat till Alfta där jag arbetat vid Östbergs Fabriks AB som är Alftas största industri med ca 600 anställda och med tillverkning av skogsmaskiner på sitt program. Under denna tid har jag även varit facklig förhandlare vid företaget och representerat Alftas metallsektion i styrelsen för Metalls avdelning S i Söderhamn. Samtidigt har jag tillhört kommunstyrelsen i Bollnäs och sammanläggningsdelegerade och dess arbetsutskott, varför jag haft förmånen att under lång tid lokalt få följa den här frågan på nära håll. Den långa tidsrymd under vilken vår kommun nu har tvingats att arbeta och planera för en oviss framtid inger i dag oro hos många ansvarskännande kommunalmän. Detta förhållande kan nämligen innebära allvarliga konsekvenser för tilltron till kommunens förmåga och förutsättningar att utvecklas gynnsamt när det gäller arbetstillfällen, näringsliv och kvalitativ service. Den nuvarande övergripande planeringen och utbyggda satsningen inom hela området av den kommunala sektorn kan komma att spolieras vid en drastisk förändring av den nuvarande kom Under 1974 behandlade utskottet en motion, nr 1591, av herrar Nordgren, Westberg i Ljusdal och fru Jonäng, som även den berörde frågor om kommunindelningen i området. Den motionen föranledde inte heller några åtgärder, från vare sig utskottets eller riksdagens sida. Mitt intryck då, på grundval av de personliga samtal som jag hade med motionärerna, var att Alftafrågan nu var ett avslutat kapitel även från deras sida. Detta med hänsyn till att Bollnäs kommun nu var ett faktum och att kommunen äntligen skulle få nödvändig arbetsro. Herr talman! Jag blev därför förvånad när jag fann att samma motionärer i år är ute i samma ärende, nämligen att försöka slå sönder vår nya och efter förutsättningarna väl fungerande kommun. De uppgifter som motionärerna återger i årets upplaga av motioner är om möjligt ännu mer häpnadsväckande och saknar helt relevans och verklighetsunderlag. I motsats till vad som påstås i motionerna har samarbetet och enigheten över partigränserna och över tidigare kommungränser präglat besluten i de flesta och mest betydelsefulla frågorna i den nya kommunen. Som exempel kan nämnas att långtidsbudgeten för 1975-1980 och förskoleplanen nyligen antogs av en enhällig fullmäktigförsamling. Jag vill i sammanhanget ge en eloge till fru Jonäng, som är bosatt i vår kommun, men inte har ansett sig kunna skriva under dessa fantasifulla och missvisande motioner. Därmed har hon också hållit sitt löfte från föregående år i den här frågan. I Bollnäs nya kommun har vi i kommunfullmäktige socialistisk majoritet med ett mandat. Det är alltså en mycket jämn politisk ställning i kommunen. I Alfta kommun, med 5 000 invånare, var det däremot en stark borgerlig majoritet. Vpk saknade helt representation i fullmäktige och centern var det största partiet. Den bakgrunden förklarar något av den politiska motviljan mot en sammanslagning med Bollnäs. Resultatet av den folkomröstning som ägde rum den 8 februari 1970 i Alfta om kommunindelningsfrågan måste även bedömas mot bakgrunden av den hysteriska och uppiskade stämning som skapades hos allmänheten genom vilseledande och osaklig information om kommunindelningen. Man påstod bl.a. att Alfta helt skulle komma att utplånas på alla områden. Framtiden ser emellertid ljus ut för vår kommun. Samarbetet i de kommunala nämnderna och styrelserna har varit gemytligt och gott. Under det gångna året har vi även haft en befolkningsökning. När det gäller befolkningsutvecklingen i Alfta kommun så kan det vara intressant att veta att det 1930 fanns drygt 7 000 invånare i Alfta, 1960 var det 5 848 invånare och 1973 5 365 invånare. Och under 1974, det första året i den nya kommunen, ökade alltså folkmängden med 60 invånare i Alfta, vilket vi tycker är glädjande för hela kommunen. Som ett exempel kan nämnas att den tidigare nedläggningshotade byskolan i Långhed i Alfta ser ut att kunna räddas kvar på grund av inflyttning under 1974. Industrierna i vår nya kommun har varslat om utbyggnader och ny anställningar, Östbergs i Alfta med ca 150-200 man, vidare har Nefab i Runemo, Sandvik i Bollnäs och Bollnäs Verkstad även varslat om nyanställningar. Företagen inom vår kommun har under perioden 1965-1974 erhållit lokaliseringsstöd med totalt 45 milj.kr. En väsentlig del av dessa pengar har gått till industrin i Alfta. Stora ansträngningar har också gjorts från kommunens sida när det gäller att skapa fler arbetstillfällen inom området. Den nya kommunen är en naturlig enhet och region ur arbetsmarknadsoch servicesynpunkt. Landstinget och kommunen är de största arbetsgivarna. I Bollnäs finns BB, länslasarett, långvårdskliniker och psykiatriska kliniker för hela Gävleborgs län. Vidare finns skyddade verkstäder, arbetsträningsinstitut m.m. Ett stort antal kvinnor från Alfta och övriga delkommuner har sitt arbete i Bollnäs inom sjukvården, handeln och andra serviceinrättningar. Bollnäs är sedan gammalt en järnvägsknutpunkt och ett handelsoch servicecentrum, men har inte tidigare varit industriellt utvecklat. Därför är bl.a. den tunga metallindustrin i Alfta och Arbrå ett nödvändigt komplement inom kommunen för att vi skall ha ett någorlunda differentierat näringsliv. 60-70 arbetare och tjänstemän pendlar exempelvis dagligen mellan Bollnäs och industrierna i Alfta. Pendlingsrörelserna inom kommunen visar f. ö. att vi har en väl utvecklad integration inom såväl arbetssom bostadsmarknaden. Bollnäs kommun utgör därför en näringsgeografisk enhet där den. centrala tätorten i Bollnäs inrymmer de kompletterande servicefunktioner som hela kommunen behöver utöver vad de mindre tätorterna inom kommunen kan ge. Bollnäs utgör exempelvis en naturlig centralort för Alftas befolkning när det gäller följande service: gymnasieskolan, vuxenutbildningen — där vi f. n. har 500 elever — studieförbunden och folkhögskolan. Alfta ingick även tidigare i Bollnäs skolregion, och samarbetet gällde då bl.a. skolpsykologverksamheten, serveringen av audiovisuella hjälpmedel, film, ljudoch videoband, det gemensamma vuxenutbildningsrådet, lärarfortbildningskommittén, m.m. Bakgrunden till att Alfta kommun fick ett eget treparallelligt högstadium finner man också däri att kommunen under förra hälften av 1960-talet förklarade sig villig att ingå i Bollnäsblocket. Andra områden där Bollnäs har service för Alftas innevånare är sjukhus, skattemyndigheter, häradsskrivarkontor, arbetsförmedling, polis och tingshus, lantmäteri, större varuhus och olika specialaffärer, folkets hus, mejeri och slakteri, lantmännens regionalkontor och lager, trafikskolor, Svensk Bilprovning, tryckerier, tidningar, systembolag, SJ:s centrala och regionala persontrafik m.m. Det är alltså sådan service som klart anges för en naturlig kommunal och regional tätort. För att tillmötesgå kraven på lokal kommunal service har vi kvar lokalkontoren i Alfta, Arbrå och Hanebo. Där finns exempelvis socialassistenter och personal som skall hjälpa allmänheten till rätta när det gäller olika frågor, blanketter, tidsbeställning, lokal uppsökande verk samhet m.m. Vidare skall de i samarbete med informationskontoret informera och hjälpa allmänheten att utnyttja den nya och väsentligt utbyggda kommunala serviceorganisationen, som i verkligheten innebär att betydligt utökade kvalitetsresurser nu har ställts till alla kommuninnevånares förfogande på en rad områden. Bollnäs nya kommun beslutade nyligen att förbättra servicen inom två speciella glesbygdsområden inom f. d. Alfta kommun. Det gäller beställningstrafik med taxi. Alla innevånare inom dessa två områden kan nu åka taxi för ett reducerat pris, som skall motsvara kostnaderna för bussresor. Det södra av dessa områden i gräns mot Ovanåker och Kopparbergs län har en yta som på kartan motsvarar mer än halva ytan av f.d. Alfta kommun, men där det bor endast 236 innevånare varav 27 procent är över 65 år. Det är den delen av kommunen som utredningen nu gällt. Andra serviceåtgärder som tillkommit gäller färdtjänst, bokbuss och utökad social uppsökande verksamhet; vi har i kommunen bl.a. 600 hemsamariter. Flera reningsverk har nyligen byggts i olika delar av kommunen - ett är just nu färdigt i Alfta. När det gäller barnomsorgen har vi tidigare haft barnstugor i Bollnäs, och nu projekteras även barnstugor i Alfta och Hanebo, som tidigare helt saknat sådana. Stora satsningar görs nu speciellt inom åldringsvårdens område. Vi har nybyggen på gång inom olika delar av kommunen för mellan 35 och 40 milj.kr. i kapitalinvesteringar när det gäller omsorgen om de gamla. Som infödd alftabo har jag alltid upplevt Bollnäs som den naturliga centralorten när det gällt kvalificerad service inom vår region. En sak tror jag också att så gott som alla kommunalmän i vår kommun nu är överens om oavsett partitillhörighet, nämligen att vi måste hålla ihop om vi i fortsättningen skall klara våra åtaganden när det gäller sysselsättningsfrågorna, servicen och befolkningstalen i vår nya kommun. I Alfta arbetar en utomparlamentarisk aktionsgrupp för att riva upp beslutet i kommunindelningsfrågan. Nyligen höll denna aktionsgrupp ett möte där man beslöt att mot bakgrunden av de motioner som nu har behandlats av civilutskottet på nytt tillskriva regeringen och riksdagen i frågan. Endast sympatisörer och inga politiker från övriga fyra delkommuner inbjöds att delta i mötet. Slutligen, herr talman, vill jag med ett exempel redovisa hur övriga kommuner i blocket såg på Alftas framställning om indelningsändring. I Arbrå kommuns yttrande över framställningen från Alfta kommun den 25 september 1972 heter det: ”Det torde vara odiskutabelt att Alfta kommun näringsgeografiskt tillhör Bollnäsregionen i samma utsträckning som Arbrå, Hanebo och Rengsjö. På grund av detta synsätt kan Alfta kommuns framställning ej tillstyrkas. Härtill kommer att, om Alfta utgår ur det planerade Bollnäsblocket, den relativa styrkebalansen som där finns mellan centralorten och ytterområdena skulle bli allvarligt rubbad och farhågorna om centralortens dominans och prioriterade ställning skulle öka ytterligare. Då denna sammanläggning varit lika litet önskad i Arbrå som i Alfta, men man böjt sig för tvånget, så skulle ett villfarande av Alftas framställning medföra att Arbrå också skulle ha samma rätt att bestå som egen kommun.” Herr talman! Med detta yttrande från den tidigare borgerligt styrda Arbrå kommun över Alftas begäran om indelningsändring vill jag sluta min redovisning, som tyvärr endast har kunnat återge något av det omfattande material och de synpunkter som finns att redovisa i detta ärende. Mitt personliga agerande och ställningstagande i Alftafrågan har hela tiden varit grundade på en personlig övertygelse om att den nuvarande kommunindelningen är den bästa för Alftas befolkning och för regionen som helhet. Förhoppningarna är nu att den nya utredningen skall leda till att Bollnäs nya kommun skall få bestå och gå en lycklig och gynnsam framtid till mötes samt att vi gemensamt skall sluta upp i arbetet för alla kommuninvånares bästa inför framtiden. Herr talman! Med dessa synpunkter vill jag ansluta mig till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Trots att civilutskottets betänkande nr 23 är enhälligt finner jag anledning att säga några ord sedan herr Alftin har lagt vissa synpunkter på den här frågan. En av anledningarna till motionerna — jag är en av motionärerna — är den kraftiga opinion som fortfarande kommer till uttryck för en omprövning av regeringens beslut att hänföra Alfta förutvarande kommun till Bollnäs kommun. Frågan hade vid motionsavlämnandet i januari också särskild aktualitet på grund av då pågående utredning genom kammarkollegiets försorg om överförande av Viksjöfors tätort jämte vissa ytterligare angränsande områden av Alfta förutvarande kommun till Ovanåkers kommun. Med hänsyn till det starka engagemang som invånarna i Alfta förutvarande kommun visat under en lång följd av år i fråga om kommuntillhörigheten och på grund av den oro som råder genom ovissheten om den slutliga lösningen har vi i motionen uttalat att utredningen borde arbeta så skyndsamt, att förslag kunde läggas fram redan under 1975. I anledning av frågans vikt har vi i motionen också anfört att riksdagen borde få ta ställning till utredningen. Sedan motionerna avlämnats har, såsom här har nämnts av civilutskottets ärade ordförande, utredningsmannen funnit att de begränsade indelningsändringar och överförandet av smärre områden som från början ifrågasatts inte bör genomföras. Han har uttalat att därest en indelningsändring skall genomföras för att lösa de frågor om kommuntillhörighet som föranlett förevarande utredning och den tidigare utredningen om gränsdragning i Viksjöfors, synes utredningen böra utvidgas till att omfatta hela Alfta sockens och församlings kommuntillhörighet. En sådan utvidgad utredning bör vara förutsättningslös, säger utredningsmannen. Regeringen har dragit snabba och enligt min mening de enda riktiga konsekvenserna av utredningsmannens förslag. Utredningsuppdraget har vidgats till en förutsättningslös utredning om kommuntillhörigheten av hela Alfta förutvarande kommun. I det läge som nu är för handen har jag ingen annan mening än utskottet. Jag vill särskilt understryka utskottets uttalande om att utredningen bör ske skyndsamt. För min del har jag haft anledning att ta ställning i frågan om Alfta sockens kommuntillhörighet vid behandling av ärendet i länsstyrelsens i Gävleborgs län förtroendemannastyrelse. Jag kom att tillhöra minoriteten tillsammans med en socialdemokrat, en moderat och ytterligare en centerpartist. Vi ansåg att Alfta borde sammanläggas med Ovanåkers kommun. Det fanns många skäl för den uppfattningen, men jag skall här helt kortfattat nämna fem punkter. 2. Geografiska skäl. En sådan sammanläggning skulle skapa naturligare gränser, och därigenom skulle man undvika komplikationer av det slag som de nu aktuella utredningarna har påvisat. 3. Befolkningsmässiga skäl. Vårt förslag innebar en jämnare och med hänsyn till kommunsammanläggningarnas syfte mer ändamålsenlig fördelning, nämligen 13 000 resp. 28 000 invånare i varje kommun i stället för de knappt 8 000 i den ena kommunen och 33 000 i den andra enligt regeringsförslaget. Vårt förslag skulle inte ha äventyrat Bollnäs kommuns ekonomiska förutsättningar, eftersom all den övergripande verksamhet som Alfta och Ovanåker inte själva kunde lösa, såsom gymnasium, polisväsende, domsaga, sjukvård och annan service av regional karaktär, under alla förhållanden måste komma att riktas mot Bollnäs, som ju är områdets regionala centrum. Med detta har jag egentligen bemött herr Alftins inlägg, där han talar om att den nödvändiga service som alftaborna har i Bollnäs måste krävas av en gemensam kommun. Vi menar att den servicen kan Bollnäs som centralort ändå ge, om Alfta tillhörde Ovanåker. 4. Den uråldriga tradition och samhörighet som hållit samman Alfta och Ovanåker — de har ju tidigt utgjort en gemensam kommun. 5. De näringsgeografiska förutsättningarna stred heller inte i något avseende mot en sammanläggning av Alfta och Ovanåker, eftersom arbetsmarknadsfrågor och andra frågor fungerar över kommungränserna. Egentligen bildar Alfta och Ovanåker även i näringsgeografiskt hänseende en ganska bra kommun. Enligt min mening är dessa skäl fortfarande bärande. Den kommunsammanläggning som regeringen beslutade mot huvuddelen av Alftas befolknings vilja blev en dålig lösning på problemet. Den utredning som regeringen nu har beslutat om borde ha kommit före den sammanläggning som regeringen beslöt den 28 december 1972 och som trädde i kraft den 1 januari 1974. Det har dock skett en välgörande omsvängning i inställningen till kom munsammanläggningar, och man kan nu skönja en vilja till större hänsynstagande till folkopinionerna. Jag hoppas därför att det skall bli en slutgiltig och bra lösning för hela det här området och att den aviserade utredningen skall kunna föreligga under innevarande år, så att eventuella beslut i anledning av den skall kunna tas i början på år 1976. Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande.
Herr talman! Jag respekterar naturligtvis andras uppfattningar i denna fråga, men jag har funnit det riktigt att som kommunmedborgare redovisa fakta i ärendet. Därmed har jag också velat tillbakavisa de grundlösa påståenden som finns i motionen 1782, som gäller förhållanden i vår kommun. Avsikten med motionen har, som jag ser det, varit att slå sönder vår nya kommun och därmed försvaga hela regionens möjligheter att utvecklas gynnsamt när det gäller service och arbetstillfällen.

Herr talman! Det som nu har framförts av herr Nordgren stämmer, tycker jag, ganska dåligt med vad vi upplever i kommunala sammanhang. Detta har inte framförts av kommunala representanter i fullmäktige i dessa områden, utan samarbetet där har varit mycket gott. Detta stämmer mycket dåligt med vad som sagts i motionerna. Det har varit ett gemytligt och bra samarbete i den nya kommunen, och det tycker jag ger uttryck för att det är ett gott förhållande.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

Jag vill understryka att utredningen om kommuntillhörigheten för vissa delar av Alfta kommit till stånd oberoende av de motioner som här behandlas. Kommunindelningsärendet beträffande den här delen av länet är icke slutfört, utan utredning pågår och har pågått hela tiden. Det finns således anledning att alltfort följa utvecklingen i den här frågan. Därför tycker jag inte att det är helt berättigat att hävda att det är motionerna som skulle ha åstadkommit oro. Det andra som jag förvånade mig över var när herr Alftin gav uttryck för bristande respekt för folkopinionen och talade om de hysteriska och upphetsande stämningar som skulle ha åstadkommit folkomröstningsresultatet. Jag har ytterst liten förståelse för ett sådant uttalande. Jag anser att man skall hysa respekt för folkopinionen, för människornas vilja — det ligger i demokratins idé, framför allt i närdemokratins. Att då uttala sig på det sätt som herr Alftin gjorde om folkomröstningsresultatet och den opinion som framkommit tycker jag är illavarslande ur demokratisk synpunkt. Jag vill för min del tillbakavisa detta påstående. Vi motionärer har sagt ifrån att den här frågan bör prövas i ett större sammanhang. Utskottet har ju också gått på den linjen, regeringen likaså. Jag har för dagen inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 12 är enhälligt och jag avser inte att dra upp någon debatt eller ställa något yrkande. Jag kan ändock inte underlåta att med några få ord kommentera detsamma, då jag tillsammans med herr Söderström motionsledes aktualiserat frågan om utökad sockerbetsodling inom landet för att därmed uppnå ökad självförsörjningsgrad och även begärt en utredning av intresset för att återuppta sockerbetsodling inom Östergötlands län. Jag noterar att utskottet utgår ifrån att 1972 års jordbruksutredning måste ta upp frågan om eventuellt utökad sockerbetsodling och därvid även pröva frågan om odling bl.a. i Östergötland och Västergötland, liksom att den även skall överväga hur förädlingen i så fall skall ske. Jag noterar också, men med beklagande, att utskottet avstått ifrån att självt göra någon viljeyttring. Detta torde även beklagas av de jordbrukare i Östergötland som av olika anledningar visat stort intresse för att satsa på sockerbetsodling. Det hade enligt mitt förmenande knappast varit att trampa 1972 års jordbruksutredning på någon öm tå, om utskottet tillstyrkt att man redan nu gjort en undersökning av hur stort intresse som finns bland Östergötlands jordbrukare att återuppta sockerbetsodlingen. Glädjande nog finns det emellertid andra instanser som ser mer positivt på den här frågan. För den händelse det skulle vara utskottet obekant vill jag framhålla att man inom länets hushållningssällskap är intresserad av en kartläggning. Vi vet att det i dag finns många jordbrukare som är intresserade — bl.a. för att få en växling i växtföljden — att ta upp odlingen av sockerbetor. Om planerna går i lås — och det tror jag att de gör — så kommer redan i nästa månad en grupp östgötska lantbrukare att resa till Skåne för att diskutera problemen med odling och förädling. Även om det inte skulle bli några stora arealer som i varje fall i inledningsskedet skulle komma att utnyttjas för sockerbetsodling så visar aktiviteten bland jordbrukarna i Östergötlands län på ett avsevärt intresse. Det hade varit av stort värde, herr talman, om de även känt ett positivt stöd från jordbruksutskottets sida. Det skulle ha varit en ytterligare stimulans och därmed säkerligen bidragit till att frågan om sockerbetsodlingens återupptagande i Östergötland skulle ha kommit närmare sin lös ning. Därmed skulle också en värdefull insats ha gjorts för att öka den inhemska produktionen av sockerbetor.

Herr talman! Det är åtskilliga gånger som vi i den här kammaren haft anledning att diskutera den lokala konsumentverksamheten. I motioner från folkpartiet och från enskilda socialdemokrater har under flera år rests kravet på lokala konsumentkommittéer med kommunalt huvudmannaskap. Kallsinnigheten och tveksamheten har varit stor på många håll, bl.a. i den här kammaren. Det är därför med desto större tillfredsställelse som vi från folkpartiets sida hälsar förslaget i propositionen om lokal konsumentverksamhet. Vi ser det som första steget i en utveckling mot att det i varje större kommun skall finnas särskilda nämnder eller kommittéer som är beredda att ta till vara de speciella konsumentintressena. Som sägs i betänkandet från näringsutskottet kan en överflyttning av ansvaret för konsumentinsatserna till det lokala planet ses som en kraftig utbyggnad av de regionala insatser som hittills gjorts via hemkonsulenterna. Jag vill samtidigt uttala min tillfredsställelse över att näringsutskottet har kunnat enas om ett avslag på propositionen 40 i den del som avser ett beslut om indragning av de regionala hemkonsulenterna. Den verksamhet som bedrivs av dessa fyller en viktig konsumentpolitisk funktion. Den uppfattningen har framförts i en mångfald motioner vid detta ärendes utskottsbehandling. Det är en uppfattning som också utskottet delar. Vi kan alltså ta fasta på vad utskottet skriver. Det finns enligt utskottets mening inte underlag för ett beslut nu om indragning i en nära framtid av hemkonsulenterna i länen. Vid utskottets betänkande är fogad en reservation, nr I, av herr Svensson i Malmö och mig. Det gäller informationsverksamheten vid statens prisoch kartellnämnd.

I årets budgetförslag accepterar handelsministern utredningens tanke, och utskottsmajoriteten följer denna linje, att frånta SPK den nuvarande långsiktiga informationsverksamheten. Två tjänster plus ett informationsanslag på 560 000 kr. föreslås överföras från SPK till konsument verket. SPK får bara 100 000 kr. för allmän informationsverksamhet. Enligt förslaget skall tidskriften Prisoch akrtellfrågor vara självfinansierad. Vi reservanter kan i princip inte ansluta oss till den uppfattning som utskottsmajoriteten företräder, nämligen att den typ av tidskrift som Prisoch kartellfrågor representerar bör vara självfinansierad. Vi anser nämligen att tidskriften är ett angeläget hjälpmedel då det gäller att sprida information i prisoch konkurrensfrågor, och detta även om den i första hand vänder sig till en mindre målgrupp. Jag vill i det avseendet yrka bifall till reservationen 1. Jag har i ett särskilt yttrande till detta utskottsbetänkande framfört folkpartiets principiella uppfattning om den lokala konsumentverksamhetens utbyggnad. Vi från folkpartiet anser att även om resurserna har ökats i fråga om rådgivning, information och fortbildning av kommunernas tjänstemän, så är det tvivelaktigt om detta är till fyllest. Utbyggnaden av den kommunala konsumentverksamheten behöver statliga stimulansinsatser för att lyckas. Vi menar i folkpartiet att det statliga stödet bör bestrida större delen av kostnaderna för den lokala konsumentpolitiska verksamheten. Att statsmedel utgår i form av schablonbidrag anser vi också vara riktigt, för då kan kommunerna ordna sin lokala konsumentpolitiska verksamhet mera fritt och på det mest ändamålsenliga sättet. Jag tror att vi klart kan konstatera att många kommuner med svag ekonomi, ofta hårt skattetyngda, inte kan bygga ut sin verksamhet i nämnvärd grad. Även om man önskar satsa på en väl fungerande konsumentverksamhet, har dessa kommuner andra verksamheter som man anser är angelägnare att satsa på. Detta är i och för sig förståeligt när ekonomin är ansträngd. Därför är det nödvändigt att ge statligt stöd till den kommunala verksamheten. Som jag sagt i mitt särskilda yttrande förutsätter jag att denna fråga kommer att bli föremål för en samlad bedömning inom ramen för överväganden rörande kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Med detta, herr talman, yrkar jag åter bifall till reservationen 1.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 26 innehåller en del glädjande läsning. När handelsministern lade fram propositionen 40 med syfte bl.a. att avskaffa den regionala hemkonsulentverksamheten, började landets husmödrar, hushållslärare och hemkonsulenter att höras, men också riksdagsmän — i form av 11 framlagda motioner. Att nödropen inte klingade förgäves bär utskottsbetänkandet vittnesbörd om. Utskottet har frångått handelsministerns förslag om nedläggning av den regionala hemkonsulentverksamheten fr.o.m. den 1 januari 1977 och säger klart ifrån att det inte finns underlag för ett beslut nu om indragning i en nära framtid av hemkonsulenterna i länen. Vi är väl alla medvetna om att orden ”nu” och ”i en nära framtid” innebär eller kan innebära en form av möjlighet för utskottet att senare vända det här beslutet i en annan riktning. Herr talman, jag vill gärna här i kammaren säga att det är min innerliga förhoppning att riksdagen, när den i den här frågan bifaller utskottets förslag, inte kommer att ändra denna sin uppfattning och därmed skapa en fortsatt osäkerhet vad gäller hemkonsulenternas gagnerika verksamhet. Anledning saknas emellertid inte att ställa sig kritisk i vissa avseenden till regeringens konsumentpolitik. Enkelt uttryckt kunde man kanske formulera det så att regeringen genom att ha tillskapat ett konsumentverk, vars insatser av bestående värde hittills är begränsade, tycks tro att bara verket får fler uppgifter så får det också kraft att förvalta dem. Centralisering tycks vara modellen. Låt mig ge några exempel: I propositionen föreslås en förändring av kompetensfördelningen mellan statens prisoch kartellnämnd och konsumentverket — till verkets förmån. Genom den föreslagna indragningen av hemkonsulenterna skulle verket i stället få ökade medel och befogenheter. Handläggningen av reklamationer rörande småhus går inte genom allmänna reklamationsnämnden utan sköts av verket direkt. Herr talman! När vi i kammaren diskuterar jordbrukspolitik eller bostadspolitik vet alla vad vi diskuterar. Men om vi diskuterar konsumentpolitik är området betydligt sämre definierat. Vi i moderata samlingspartiet vill begränsa samhällets konsumentpolitiska ansvar till dels att gälla objektiv information om varor och tjänster, dels att rättsligt reglera förhållandena mellan producent, säljare och köpare. Vi vill däremot inte vara med om att staten eller dess konsumentverk skall aktivt påverka konsumenterna i deras valsituationer genom något slags fastställande av konsumenternas behov. Konsumentpolitiken bör syfta till att underlätta marknadsekonomins funktion genom att förbättra kommunikationsmöjligheterna mellan producenter och konsumenter. Som ett led i denna verksamhet ser vi uppbyggnaden av lokala konsumentorgan. Kommunernas frivillighet får naturligtvis inte ifrågasättas. Det må tillåtas också mig att ställa mig skeptisk till hårt skattebelastade mindre och medelstora kommuners möjligheter att prioritera denna typ av verksamhet. Förhoppningsvis skall de med tiden kunna klara det. Vi har emellertid från moderata samlingspartiets sida ansett det viktigt att de konsumentsekreterare som kommunerna föreslås anställa verkligen kommer att fylla sin uppgift. Detta fordrar speciell utbildning, och vi har i motionen 1895 påpekat vikten av att denna utbildning är adekvat och står i relation till de uppgifter som kommer att krävas av en konsumentsekreterare. Utbildning i hushållsekonomi samt viss juridisk utbildning måste vara den bästa grunden. Det får inte bli så att konsumentsekreterartjänsterna blir någon sorts reträttplats för trogna kommunalpolitiker — en risk som inte är obefintlig med tanke på hur vagt uppgifterna är definierade. Få saker, herr talman, bäddar så väl för en god privatekonomi som väl skötta hushåll. Dagens ungdom lämnar ofta skolan utan stabila kunskaper i materiallära, matlagning, kostlära, lokalvård eller textilslöjd. De känner sig främmande för de nya krav som familjebildning ställer på dem. Deras erfarenheter av kapitalvaror inom hushåll inskränker sig ofta till skolornas lyxupplagor av tvättmaskiner och symaskiner, vilka inte utan stora uppoffringar kan inköpas av unga familjer — när andra maskiner i lägre prisklasser lika väl skulle kunna göra tjänst. Här har hemkonsulenterna gjort utomordentliga insatser, men de har i många fall inte räckt till för att nå alla dem som borde nås med information och utbildning. Ökade möjligheter till sådan information kommer vi nu att få i de kommuner som får tillfälle att bygga upp lokala konsumentorgan. Moderata samlingspartiets representanter i näringsutskottet har i reservationen 2 inte velat biträda utskottsmajoritetens förslag till förstärkning av medel till konsumentverkets förvaltningskostnader. Skulle den lokala uppbyggnaden i kommunerna gå i en så snabb takt att medel därtill behövs, kan frågan om ytterligare medel tas upp till förnyad prövning. Tills vidare anser vi att det räcker med de medel som anvisats i budgetpropositionen. Jag vill i det avseendet hänvisa till vad jag sade i inledningen av mitt anförande. Herr talman! Jag vill också säga något om reklamationsärenden vad gäller småhus. Den mycket starkt stigande efterfrågan på småhus och det ökande byggandet av sådana har utan tvivel visat sig ha mindre önskvärda följder vad gäller kvaliteten i utförandet. Åtskilliga fall av hus som sprungit läck eller satt sig eller där färgen på huset flagnat har kommit till allmän kännedom. För husägarna har detta ofta medfört stora ekonomiska förluster, desto mer kännbara som deras kreditmöjligheter oftast utnyttjats till det yttersta i samband med husbygget. Självklart måste dessa problem lösas. Nu är ju förfarandet sådant att alla tvister mellan säljare och köpare avgörs av allmänna reklamationsnämnden. Nämndens verksamhet har successivt byggts ut, och erfarenheten av tvister har ökat. Det kan då inte finnas något rimligt skäl till att tvister som rör småhus skall handläggas av annan myndighet. Att verket självt bedrivit viss försöksverksamhet må vara — den har säkert bidragit till att fästa allmänhetens ögon på det faktum att man har rätt att kräva kvalitet på husen. Tvisterna som uppkommer mellan säljare och köpare bör emellertid enligt vår mening avgöras av allmänna reklamationsnämnden, vilket krav också framförs i reservationen 3. Låt mig till sist, herr talman, säga några ord om varudeklarationerna. Utskottet förutsätter, bl.a. med anledning av en av mig undertecknad motion, att i samband med beredning i regeringskansliet av förslag från olika kommittéer frågan om de frivilliga varudeklarationerna kommer att tas upp. Det är mycket bra. Det finns emellertid en risk för att man på statligt håll alltmer kommer att premiera eller förorda s.k. bruksdeklarationer. Det nya systemet med möbelfakta visar därpå. Jag kan inte förstå meningen med att jag, om jag vill köpa en stol, skall bli informerad om att det är en stol framställd för matrumsbruk, när det jag egentligen vill veta är, av vilket träslag stolen är gjord och vad det är för material i stolens klädsel. Jag kanske har tänkt ha stolen vid mitt skrivbord eller som tamburstol, och den friheten tycker jag att jag som konsument skall ha rätt att ha. Att inte tala om vad stolen är gjord av är att omyndigförklara konsumenten genom bristfällig varudeklaration. Men, herr talman, till varudeklarationerna lär vi få återkomma. Nu ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 vid näringsutskottets betänkande nr 26.

Herr talman! En fungerande konsumentpolitik med vederhäftig upplysning och information om varor och tjänster skulle kunna påtagligt förbättra många familjers och enskildas levnadsstandard. Det skulle ha stor ekonomisk betydelse för bl.a. de lågavlönade, barnfamiljer, pensionärer, invandrare och andra grupper, som vi i detta sammanhang kallar resurssvaga. Resurssvag är den som är fattig, den som inte har råd att skaffa det som är nödvändigt för livets nödtorft. Resurssvag är den som inte har tid till förfogande att eller inte orkar ta reda på hur man gör de förnuftigaste inköpen. Resurssvaga är också alla de som av olika anledningar inte rätt kan förstå eller tolka varudeklarationer, testresultat och jämförpriser — om de nu finns — eller inte kan värja sig mot den ofta ovederhäftiga reklam som vi konsumenter ständigt överöses med. Redan den utredning som låg till grund för propositionen 33 år 1972 kände behovet och tänkte sig en utbyggnad av den samhälleliga konsumentverksamheten över hela landet och att lokala konsumentnämnder skulle tillsättas inom kommunerna. Erfarenheten av den försöksverksamhet som bedrivits med lokala konsumentkommittéer under viss tid underströk behovet av en lokal förankring av konsumentpolitiken. Men samtidigt var man överens om att dessa nämnder skulle ha sin motsvarighet på länsplanet i regionala organ, där de nuvarande hemkonsulenterna och tjänstemännen vid priskontoren skulle utgöra personalens kärna. Dessa kommunala och regionala organ skulle sedan ha kontakt med alla fackavdelningar inom den centrala institutionen men ha sin förankring i en särskild avdelning. Vid behandlingen av propositionen 1972:33 var utskottet enigt med många motionärer om önskvärdheten av en fortsatt utbyggnad av hemkonsulentorganisationen. Utskottet förutsatte då att Kungl. Maj:t när resurser bedömdes föreligga skulle föreslå en ytterligare ökning av antalet hemkonsulenter. Nu har chefen för handelsdepartementet, sedan en arbetsgrupp utarbetat förslag i fråga om kommunernas medverkan i konsumentpolitiken, i stället föreslagit att hemkonsulenttjänsterna skall dras in med verkan fr.o.m. den 1 januari 1977 — alltså en helt motsatt uppfattning i dag i jämförelse med när frågan behandlades 1972. Jag vet inte, men jag kan inte helt komma ifrån misstanken att detta mycket beror på sammansättningen av utredningarna. Medan den fö regående utredningen, som gällde förslag till riktlinjer för och organisation av samhällets konsumentpolitik, var allsidigt sammansatt och hade sakkunnig experthjälp anknuten, har den nu verkande arbetsgruppen bestått av fem högre tjänstemän. Säkert är de fem kunniga män på skilda områden, men har de haft någon personlig erfarenhet eller alls brytt sig om att detaljstudera innebörden av vad de kallar konsumentvägledning? Vilken kännedom har de haft om de s.k. resurssvagas dagliga problem när det gäller inköp av varor eller tjänster? Som alla vet ställs konsumenterna i dag inför ett mycket stort utbud av varor och tjänster. Det består av hundratusentals olika produkter och produktvarianter i olika förpackningar. Utbudet förändras också mycket snabbt. Nya eller i olika avseenden ändrade produkter introduceras ständigt på marknaden, samtidigt som gamla beprövade försvinner. Eftersom utbudet av produkter inte präglas av människors behov utan i stället av hur stor vinst det ger tillhandahållaren, är det också vinsten på den enskilda produkten som avgör hur den kommer att marknadsföras och vilken reklam och information som skall gå ut till konsumenterna. Den omskrivna valfriheten för konsumenten blir därmed satt ur spel, vilket mest drabbar de ekonomiskt sämst ställda. Det är helt fel när Svenska företagares riksförbunds ordförande säger, att tack vare tillverkare av konsumtionsvaror samt dagsoch fackpress har konsumenternas insikter blivit allt bättre och att förbundet därför är ytterst tveksamt inför en fortsatt utbyggnad av statens och kommunernas information och rådgivning till: konsumenterna. Det finns inget tvivel om vilka den ordföranden företräder — inte är det konsumenterna. De flesta konsumenter har en motsatt uppfattning. De vet av erfarenhet att tron på att reklam och information alltid är vederhäftiga har blivit dyrbar för många. Det är när det gäller vardagskonsumtionen som varuupplysningen är viktigast, när man har svårt att få hushållspengarna att räcka till det nödvändigaste. Kan man inte få hjälp med detta, då blir det heller inga pengar över för inköp av kapitalvaror. Vi vet att för de flesta familjer utgör enbart matkostnaden ca 40 procent av hushållsbudgeten. Men inte ens när det gäller livsmedel kan man lita på reklamens vederhäftighet.

Detta är naturligtvis bra och viktigt, men den lokala och regionala konsumentverksamheten måste i första hand ägnas vardagskonsumtionen och nå de resurssvaga grupper som vi talat om. Det lokala engagemang i konsumentverksamhet som förutsattes i propositionen 1972:33 har inte kommit till stånd. Risken kvarstår att ingen utbyggnad heller sker efter behandlingen av proposition 1975:40 och detta betänkande. Kommunernas ekonomi har inte förbättrats sedan 1972, och man kan inte bortse ifrån att en utbyggnad av en lokal konsumentorganisation ändå måste kosta en del pengar. Vad kommunerna nu fått är vissa allmänna riktlinjer för medverkan i konsumentpolitiken, men frivilligheten för kommunerna kvarstår och några statsbidrag finns inte heller i fortsättningen att räkna med. Riktlinjerna i sig är det väl inget att anmärka på, men utskottet säger helt riktigt: ”Stora krav kommer att ställas på konsumentsekreterarnas verksamhet —- i synnerhet rådgivning till enskilda konsumenter. Det är självfallet viktigt att de har en tillfredsställande grundutbildning och får goda möjligheter till vidareutbildning. Några formella utbildningskrav anser utskottet inte att det är lämpligt att uppställa.” Det blir svårt — om inte omöjligt — för kommunerna att i dag finna människor med de omfattande kunskaper som en konsumentsekreterare behöver för att fungera tillfredsställande. Det kan också framläsas av remissvaren från de kommuner som under längre eller kortare tid bedrivit lokal konsumentverksamhet. Samtliga dessa är överens om att den regionala enheten med hemkonsulenter måste kvarstå. Deras uttalande grundar sig på egna erfarenheter och måste tilldömas stor betydelse. I anledning av detta har motioner väckts från samtliga partier, också från vpk. Utskottet har dragit de rätta slutsatserna och konstaterar att den verksamhet som bedrivs på regional nivå genom hemkonsulenterna f. n. fyller en viktig funktion. Utskottet är inte heller övertygat om att kommunerna kommer att bygga ut den lokala konsumentverksamheten i den takt som förutsätts i propositionen. Det är säkert en realistisk bedömning som utskottet gjort av kommunernas vilja och intresse. Efter behandlingen av konsumentverksamheten 1972 beslöt faktiskt Kommunförbundet att inte rekommendera de enskilda kommunerna att engagera sig i konsumentpolitisk verksamhet. Anledningen var överenskommelsen med regeringen om kommunalt skattestopp under 1973 och 1974. Nya utgifter bör undvikas. Nu finns beslut om ett nytt skattestopp för kommunerna, vilket inte torde ha förändrat Kommunförbundets inställning, i varje fall inte i positiv riktning för lokal konsumentpolitik. Vänsterpartiet kommunisterna tror att hemkonsulenternas uppgifter att hålla kontakt mellan konsumenterna ute i landet och centrala organ kommer att bli alltmer betydelsefulla ju mer den kommande konsumentaktiviteten byggs ut. Det gäller kontakt inte bara med konsumentverket utan även med prisoch kartellnämnden, livsmedelsverket, konsumentombudsmannen etc. Om hemkonsulenterna skulle försvinna, skulle en alltför stor arbetsbörda vila på konsumentverket. Jag tror att man när det gäller hemkonsulenternas regionala verksamhet kan säga att vinner vi tid, så kommer också råd. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 26 utom beträffande informationsverksamheten vid statens prisoch kartellnämnd, där jag yrkar bifall till reservationen 1 av herrar Andersson i Örebro och Svensson i Malmö. Herr Andersson i Örebro har motiverat reservationen. Jag vill bara tillägga att det är orimligt att information och sakupplysning skall vara självfinansierande.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 26 behandlas flera viktiga frågor på det konsumentpolitiska området. I mitt anförande vill jag gärna börja med handelsministerns förslag i proposition nr 40 om kommunal konsumentpolitisk verksamhet, samt motioner och en reservation med direkt anknytning till denna proposition. Därefter skall jag något kommentera de reservationer som har samband med förslagen i budgetpropositionen. Men jag vill inledningsvis peka på att år 1972 behandlade riksdagen bl.a. frågan om hur den lokala konsumentpolitiska verksamheten borde utformas. Då underströk riksdagen betydelsen av att en sådan verksamhet kommer till stånd. Riksdagen uttalade att för att kunna uppnå en landsomfattande aktivitet av varaktig karaktär borde man lägga en väsentlig del av ansvaret på samhället och inte minst då kommunerna. Riksdagen ville dock ej genom ett obligatorium tvinga kommunerna att engagera sig, utan man förutsatte att verksamheten skulle kunna genomföras på frivillig väg. Formerna för de lokala insatserna lämnades alltså öppna för kommunerna att själva besluta om. Efter riksdagens beslut år 1972 har inte minst de lokala organisationerna men också enskilda på olika sätt sökt engagera kommunerna, främst genom motioner om en lokal konsumentverksamhet. Det finns därför i dag många intresserade människor som med glädje hälsar den av handelsministern föreslagna utbyggnaden av den kommunala konsumentpolitiken välkommen. Som framgår av utskottets betänkande delar utskottet statsrådets uppfattning att en nära kontakt mellan samhällets konsumentverksamhet och de enskilda konsumenterna är en grundläggande förutsättning för att konsumentpolitiken skall bli verkligt framgångsrik. Det är glädjande att ett enigt utskott godtagit de i propositionen föreslagna riktlinjerna för det kommunala engagemanget när det gäller konsumentfrågor. Utskottet delar också handelsministerns mening att en kommunal konsumentpolitisk verksamhet inte minskar behovet av engagemang från bl.a. folkrörelserna. Man kan med säkerhet räkna med att folkrörelserna och andra organisationer vid sidan av sin opinionsbildande verksamhet kommer att spela en aktiv roll när det gäller att sprida allmän konsumentpolitisk information. Enligt utskottets uppfattning är det därför mycket väsentligt att deras arbete, som är en mycket viktig del av den lokala konsumentpolitiken, på alla sätt kommer att stödjas. Propositionens förslag om indragning av den regionala verksamheten från den 1 januari 1977 har utsatts för ganska hård kritik i ett tiotal motioner. De går alla ut på att riksdagen bör besluta att hemkonsulenterna skall bibehållas, och enligt utskottets uppfattning finns det nu inte underlag för ett beslut om indragning inom en nära framtid av hemkonsulenterna i länen. Det betyder samtidigt att utskottet anser att den verksamhet som bedrivs på regional nivå genom hemkonsulenterna fyller en viktig funktion. Utskottet anser dock att regeringen fortlöpande bör följa utvecklingen på det lokala och regionala planet och lägga fram förslag till sådana organisatoriska förändringar som kan erfordras. När det gäller den föreslagna nödvändiga förstärkningen av konsumentverkets resurser för att verket skall få möjlighet att ge service till den kommunala verksamheten har en reservation, nr 2 av herrar Regnéll och Hovhammar, fogats till utskottets betänkande. I reservationen uttalas att det inte finns något behov av den i propositionen föreslagna förstärkningen av resurser till den centrala konsumentverksamheten. Utskottsmajoriteten kan självfallet inte ansluta sig till reservanternas uppfattning. Förverkligandet av den lokala konsumentpolitiken motiverar ökade resurser till den centrala verksamheten för att klara rådgivning, information och nödvändig utbildning av berörda kommunala tjänstemän. Så några ord om reservationen 1. Den grundar sig på en motion av herr Romanus. Som framgår av denna motion kan motionären inte acceptera departementschefens förslag i budgetpropositionen beträffande statens prisoch kartellnämnds informationsverksamhet. Vidare kan han inte ansluta sig till departementschefens uppfattning att information av den typ som tidskriften Prisoch kartellfrågor representerar i princip skall vara ekonomiskt självbärande. Reservanterna fullföljer inte mer än två av de tre yrkanden som finns i motionen. Det är således ett enhälligt utskott som anser att den verksamhet inom statens prisoch kartellnämnd som avser den mera långsiktiga verksamheten bör överföras till konsumentverket, och att den mera kortsiktiga, nyhetsförmedlande informationen om priser och prisutveckling bör tillkomma SPK. Då tidskriften Prisoch kartellfrågor primärt inte kommer att lämna allmän upplysning till en bred allmänhet kan utskottet ansluta sig till departementschefens uttalande i självfinansieringsfrågan. I reservation nr 3 behandlas handläggningen av vissa reklamationsärenden. Herrar Regnéll och Hovhammar anser, i likhet med motionärerna i motionen 1975:617, att alla reklamationsärenden som innebär tvister mellan säljare och köpare skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden. Beskrivningen som motionärerna ger av den verksamhet som konsumentverket bedrivit och de åtgärder verket föreslagit i fråga om förvärv, reparation och underhåll av småhus är helt korrekt. Jag konstaterar vidare att utskottsmajoriteten och reservanterna har samma uppfattning när det gäller behovet av en central reklamationsinstans för handläggning av klagomål som avser förvärv av småhus. Men utskottsmajoriteten anser, till skillnad från motionärerna och re servanterna, att den av konsumentverket bedrivna försöksverksamheten i nuläget inte bör föras in under Allmänna reklamationsnämnden. Det finns anledning att erinra om att rättssäkerheten inte kommer att äventyras, eftersom verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med de riktlinjer som hittills utvecklats vid Allmänna reklamationsnämnden. Det är alltså här fråga om en nämnd med lika många representanter för konsumenter och näringsliv samt en ordförande med domarerfarenhet.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 i; Jag hinner kanske också med ett par kommentarer, bl.a. till fru Sundberg om indragningen av hemkonsulenterna. Vi har i utskottets betänkande skrivit att vi f.n. inte anser att det finns någon anledning till indragning eftersom de upprätthåller en mycket aktiv konsumentpolitisk verksamhet.

Det är möjligt att man när den kommunala verksamheten är utbyggd gör en bedömning av om man behöver någon regional verksamhet. Om den skall heta hemkonsulenter eller något annat vet vi inte i dag. Jag tror att det är bra att bygga ut den kommunala verksamheten för att sedan göra en helhetsbedömning av den. Ett par talare har menat att kommunerna inte har råd att bygga ut en lokal konsumentverksamhet. Helsingborg —- den kommun som jag kommer från — var den första i landet som fick en kommunal konsumentnämnd och första året kostade verksamheten 98 000 kr. Nu är den, med den allmänna kostnadsutvecklingen, uppe i ca 120 000 kr. Det är klart att det är mycket pengar för små kommuner med stora engagemang på annat håll. Men jag tror att trycket från konsumenterna — det har också talats här i kammaren om att det finns ett sådant tryck — är så starkt att kommunerna är tvungna att göra någonting. Då tror jag inte att dessa pengar kommer att betyda så mycket. Konsumentverket kommer ju också att med råd, anvisningar och utbildning ge ett stöd till kommunerna. Slutligen vill jag något beröra utbildningen av konsumentsekreterare. Jag tror det är svårt att skriva upp någon formell kompetens för dessa människor. Den erfarenhet jag har av den verksamhet vi har bedrivit säger mig att det viktigaste för sådana sekreterare är att de kan umgås med människor av alla kategorier. De sitter ofta som åskledare mellan säljare och konsument. De får vara ganska mjuka i nyporna, och på det området tror jag inte man kan få någon formell utbildning. Här talas det om att de skall ha juridisk utbildning. Det krävs nog litet juridisk utbildning, men det blir väl mest i fråga om de lagar som gäller på konsumentområdet — jag tänker på köplagen, hemförsäljningslagen, marknadsföringslagen m.fl. Men jag tror att det är lättare att utbilda folk för det ändamålet än det är att ubilda dem för uppgiften som åskledare mellan konsumenter och säljare. Herr talman! Jag har kanske mycket mera att säga, men tiden är knapp.
Herr talman! Tiden är som sagt knapp, och jag skall inte heller gå in i någon debatt. Det var glädjande att herr Pettersson i Helsingborg förde utskottets talan, eftersom herr Pettersson är en av dem som har längst erfarenhet av lokal konsumentverksamhet, i Helsingborgs kommun. Jag har själv följt den verksamheten på nära håll. Jag instämmer i herr Petterssons uttalande att det trots allt inte rör sig om mycket pengar jämfört med vad man får för dem. Herr talman! Vi har i reservationen 2 yrkat att konsumentverket inte skall få det förhöjda anslag som föreslås i handelsministerns proposition nr 40. Vi gör det just mot bakgrund av att vi tror att det är uppbyggnaden på det lokala planet som är värdefull. Om man däremot anslår snart 20 milj.kr. till konsumentverket för förvaltningskostnader får man trots allt förfärligt mycket mindre för de pengarna än man får för de 120 000 kronorna i Helsingborgs kommun. Vi tycker inte att det finns någon anledning att i nuvarande läge bifalla önskemålet om ett sådant förhöjt bidrag. Jag vill i det sammanhanget gärna säga att utskottet trots allt gör samma realistiska bedömning som vi gör — det gjorde inte minst herr Pettersson i Helsingborg — och som departementschefen inte gjorde i propositionen. Vi tror nämligen att det blir ganska besvärligt och kommer att ta lång tid att få i gång lokala konsumentorgan av olika slag. Då är det väl realistiskt att i stället förlita sig på de regionala organen och hoppas att kommunerna skall bli klarsynta nog att bygga upp en sådan här verksamhet. Jag anser inte att vi med en gång skall lägga en massa pengar på konsumentverket i förhoppning om att det skall vara väl använda pengar.

Herr talman! Det anslag till konsumentverket som vi nu tillstyrker skulle väl egentligen ha tagits upp i det förslag om anslag till konsumentverkets verksamhet som framställdes vid årets början. Det gjordes inte, därför att förslaget om lokal konsumentverksamhet då var på gång; avsikten var att anslaget i stället skulle behandlas i samband med detta förslag. Jag tror att fru Sundberg bedömer frågan litet fel. Vi hade i näringsutskottet besök av representanter fö hemkonsulentorganisationen, vilka där vittnade om att 80 96 av den verksamhet som bedrivs på hemkon sulentnivå är sådan verksamhet som rätteligen skulle bedrivas som lokal konsulentverksamhet. Det behövs alltså stöd från konsumentverket till hemkonsulenterna. Utskottet skriver också på s. 16 i sitt betänkande att utskottet räknar med kostnadskrävande hjälp till hemkonsulentorganisationen. Jag tror därför att moderaterna räknar litet fel. Vidare håller konsumentverket på med utbildning av de människor som jobbar i de kommuner där man har etablerat lokal konsumentverksamhet. Jag väntar mig verkligen efter denna proposition att kommunerna skall snabba på med att bygga ut sin verksamhet, och då behövs dessa pengar.
Herr talman! När man lyssnar till herr Pettersson i Helsingborg kan man få den uppfattningen att moderata samlingspartiets representanter inte har föreslagit någonting till konsumentverket, men vi har trots allt bifallit kravet på 18 milj.kr. De pengarna borde räcka till det som herr Pettersson i Helsingborg här nämnde. Dessutom talade herr Pettersson om utbildning av konsumentsekreterarna. Jag vill där erinra om vad inte minst hemkonsulenterna har framfört, nämligen att den bästa formen för utbildning av dessa sekreterare definitivt är att låta dem komma i kontakt med den regionala verksamheten och att låta hemkonsulenterna hjälpa till med den utbildningen. Det ställer sig både billigare och blir med all säkerhet effektivare, eftersom de sysslar med just den typ av verksamhet som konsumentsekreterarna kommer att bedriva. Där instämmer jag helt i vad herr Pettersson i Helsingborg sade. Låt mig till sist, herr talman, bara nämna ytterligare en sak som jag glömde förra gången. Herr Pettersson i Helsingborg sade: den av handelsministern föreslagna utbyggnaden av den lokala konsumentverksamheten. Det är alldeles riktigt att det är den av handelsministern föreslagna, men jag vill gärna erinra om att sådan verksamhet redan långt tidigare har föreslagits i motioner här i riksdagen.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 26 behandlas konsumentpolitiska frågor och bl.a. kommunal konsumentpolitisk verksamhet. Det är den delen av betänkandet som jag ämnar ta upp. Konsumentfrågorna har under de senaste åren blivit alltmer aktuella. Att ge alla möjlighet till en god konsumentupplysning är en viktig målsättning. När konsumentverket tillskapades var detta ett uttryck för viljan att genomföra och åstadkomma förbättringar inom området. Det är då också angeläget att bygga ut verksamheten, så att man verkligen når ut till så många som möjligt, och då speciellt till de s.k. svaga konsumenterna. Propositionens förslag om en kommunal konsumentpolitisk verksamhet är ett viktigt steg i den utvecklingen. Inom centern är vi positiva till förslaget, vilket också betonas i motionen 1896 från centerpartiet. Utskottet är också helt enhälligt på den punkten. En nära kontakt mellan samhällets konsumentverksamhet och den enskilde konsumenten är en grundläggande förutsättning för att konsumentpolitiken skall bli framgångsrik, och möjligheterna för en sådan kontakt är bäst på lokal nivå. Då är det naturligt att kommunen intresserar sig för konsumentfrågor och bygger ut sin verksamhet. Men det är viktigt att kommunerna själva får avgöra hur och när de har möjlighet att satsa inom detta område. I betänkandet betonas också att det för kommunerna är ett frivilligt åtagande att tillskapa konsumentnämnder och konsumentsekreterare. Det är stor skillnad på kommunernas möjligheter att bygga ut verksamheten. För en del kommuner är förutsättningarna gynnsamma, medan det för andra är förenat med betydande svårigheter, inte minst ekonomiska, att klara en satsning på konsumentupplysningens område. Den fråga i propositionen som har väckt mest intresse och orsakat den största debatten är förslaget om en indragning av den regionala verksamheten, vilket innebär en indragning av hemkonsulenttjänsterna. Man föreslår i propositionen att den resurs som då friställs skall satsas centralt på konsumentverket och att konsumentverket i fortsättningen skall ha hand om all direktrådgivning till kommunerna, utbildning av konsumentsekreterare m.m. Flera motioner har väckts med anledning av detta förslag, bl.a. centerns motion 1896. I den berörs den regionala verksamheten, och man kräver i motionen att denna verksamhet skall bibehållas. Det är mycket positivt att man inom utskottet har kunnat ena sig om att bibehålla denna verksamhet och i detta avseende gått emot propositionens förslag om en indragning av de regionala tjänsterna. För att utjämna olikheterna mellan olika kommuner och vara en samlande funktion är det viktigt att denna verksamhet bibehålls. Det skulle vara olyckligt att dra in de regionala tjänsterna och i stället centralisera verksamheten till konsumentverket. Det skulle innebära en försvagning ute i länen beroende på dels kommunernas olika förutsättningar att bygga ut sin verksamhet — i många fall kommer det säkert att dröja innan en tillfredsställande kommunal organisation kommer till stånd —, dels på att man då rycker undan en organisation som fungerar bra och ersätter den med en central funktion, som man av erfarenhet vet att det ofta är svårt att nå kontakt med. Den regionala organisationen behövs även om och när den kommunala byggs ut. Kommunernas insatser kommer väl i första hand att utgöras av direkt rådgivning och upplysning till konsumenterna och även av uppsökande verksamhet. Hemkonsulenternas uppgift måste då vara att klara rådgivningen i större frågor, bl.a. juridisk rådgivning — en verksamhet som har ökat betydligt under senare år — samt utbildning bl.a. av konsumentsekreterare. Dessa måste också få tillgång till fortbildning, något som skulle vara svårt för konsumentverket att klara även om verket får ökade resurser. Även utställningar kan ordnas på regional nivå liksom informationsverksamhet t.ex. i kostfrågor. En annan uppgift för den regionala verksamheten är att vara ett samband mellan kommunerna och konsumentverket. Som jag ser det skulle det vara svårt om kommunerna i alla rådgivningsfrågor skulle vända sig direkt till konsumentverket. Det skulle innebära en onödig belastning på verket. I utskottets betänkande betonas vikten av att man tills vidare behåller den regionala verksamheten och att den anpassas till den kommunala i takt med att denna utvecklas. Jag betraktar detta som en möjlighet för hemkonsulentverksamheten att utvecklas, särskilt med tanke på hemkonsulenternas stora kunnande och erfarenhet. Från centerns sida ser vi ingen tidsbegränsning i utskottets skrivning, men man skall givetvis kunna göra en översyn av den här verksamheten när den har pågått en tid. Utskottet betonar också att den bibehållna regionala verksamheten skall garanteras stöd från centralt håll. Det är då angeläget att verket får en resursförstärkning för att kunna motsvara de krav som kommer att ställas från kommunalt och regionalt håll. Detta är anledningen till att centerns ledamöter i utskottet har yrkat bifall till propositionens förslag om en ökning av anslaget till konsumentverket med 1,7 milj.kr. Herr talman! Låt mig ta upp en annan aspekt på hemkonsulenternas verksamhet, nämligen den möjlighet till trygghet i arbetet som man hoppas att de skall få genom förslaget om att deras uppgift skall bibehållas. I en tid då arbetsvårdsfrågor och arbetstrygghet diskuteras mer än någonsin måste det kännas otillfredsställande att arbeta under så otrygga förhållanden som hemkonsulenterna har fått göra under flera år. Att under loppet av några år få flytta från hushållningssällskap till lantbruksnämnd och vidare till länsstyrelse för att nu arbeta under trycket av en indragning av tjänsterna kan inte skapa arbetsro och trygghet. Det är nog få yrkesgrupper i vårt land som har fått uppleva så många omställningar på så kort tid som hemkonsulenterna. Även om gruppen inte är så stor måste också den få känna anställningstrygghet. Jag är väl medveten om att detta inte kan vara ett skäl för att bibehålla den regionala delen, och det är inte heller anledningen till vårt ställningstagande i utskottet. Men det är ändå med tillfredsställelse man kan konstatera att behandlingen av propositionen och förslaget i betänkandet innebär ökad arbetstrygghet för hemkonsulenterna. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! En god och aktiv konsumentservice finns det skäl att främja och utveckla. Handelsministern framhåller i propositionen att en nära kontakt mellan samhällets konsumentverksamhet och de enskilda konsumenterna är en grundläggande förutsättning för att konsumentpolitiken skall bli verkligt framgångsrik. Denna sanning gäller inte minst på länsnivå. Gapet mellan primärkommun och centralt ämbetsverk ger knappast möjlighet till närkontakt. De hemkonsulenter som fungerar på regional nivå känner såväl länens som kommunernas skiftande behov och förutsättningar, något som är ett villkor för att få till stånd en effektiv lokal konsumentpolitisk verksamhet. Den centralisering av den allmänna informationsverksamheten som propositionen föreslog strider dessutom mot de allmänna strävanden till regionalisering av den statliga verksamheten som kommit till uttryck under senare år. Det är inte bara konsumentverket som har behov av en regional förbindelselänk och bevakning. Även andra myndigheter, t.ex. socialstyrelsen, livsmedelsverket, konsumentombudsmannen och reklamationsnämnden, har vid olika tillfällen — och även i remissvaren — understrukit behovet av en regional organisation. I propositionen angavs att det bör vara en fördel om särskild sakkunskap i konsumentfrågor finns på regional nivå. Men det avvisas bl.a. av kostnadsskäl. Jag menar emellertid att en regional verksamhet med uppdelning på funktioner i så nära anknytning som möjligt till konsumentverkets delprogram bör kunna tillgodoses genom en ringa förstärkning av den regionala verksamheten. Herr Henmark och jag har tidigare i motioner föreslagit en utökning av antalet regionala hemkonsulenter. Vi har sagt att en förstärkning med tiotalet konsulenter skulle ge möjlighet till två befattningshavare i varje län. Man får inte heller bortse från den ökade kostnad primärkommunerna åsamkas om det regionala konsumentstödet helt skulle försvinna. Visserligen bör den primära konsumenttjänsten i vilket fall som helst byggas ut, men den kräver ännu mer och därmed större kostnader om den regionala verksamheten försvinner. Det är följaktligen enligt vår mening angeläget att den nuvarande hemkonsulentverksamheten på länsnivå bibehålls och vidareutvecklas. Samtidigt är det viktigt att slå fast att verksamheten underifrån med kommunalt verksamma tjänstemän byggs ut. Det var därför illavarslande när handelsministern föreslog en indragning av den nuvarande väletablerade regionala verksamheten på länsnivå. Förslaget innebar därigenom en oacceptabel total försvagning av den konsumentpolitiska verksamheten. Det har tidigare påpekats här i dag att det från alla partier har väckts motioner som yrkat avslag på regeringens proposition i den del som avser att rasera den regionala hemkonsulentorganisationen. Näringsutskottet biträder i allt väsentligt motionärernas yrkande i dessa delar. Det finns enligt utskottets mening inte underlag för beslut om indragning av hemkonsulenttjänsterna i länen. Den verksamhet som bedrivs på regional nivå genom hemkonsulenterna fyller f.n. en viktig funktion, särskilt när den lokala konsumentpolitiska verksamheten är i ett känsligt uppbyggnadsskede. Näringsutskottet föreslår att riksdagen beslutar att uppmana regeringen att fortlöpande följa utvecklingen på såväl det lokala som regionala planet och i förekommande fall lägga förslag som kan föranledas av de förändrade förhållanden som kan uppstå, t.ex. då det finns en välutbyggd och fungerande lokal organisation. Om det med nödvändighet kommer att leda till att ens då avveckla länskonsulenterna är jag emellertid mycket tveksam inför. Herr Pettersson i Helsingborg uttalade sig med stor försiktighet beträffande framtiden för länens hemkonsulenter. Det är naturligtvis allmänt en god regel att inte vara så tvärsäker när det gäller framtiden. Men, herr talman, jag menar att mycket talar för att den förstärkning som behövs för att bistå det lokala konsumentarbetet bäst sker med den erfarenhet — och närhet — som de regionala hemkonsulenterna besitter. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i näringsutskottets betänkande nr 26 med undantag av punkten 1, där jag yrkar bifall till reservationen 1.

Herr talman! I propositionen 1975:40 dras riktlinjerna upp för konsumentpolitikens innehåll och organisation, och i motionen 1975:1891, som jag väckt tillsammans med mina partikamrater på länsbänken samt herr Westberg i Ljusdal och fru Wigenfeldt, har jag i stort anslutit mig till de målsättningar som framförs i propositionen. Det är angeläget att vi får till stånd en breddad konsumentverksamhet och en utbyggnad på det lokala planet. I Centerns kvinnoförbund har vi arbetat mycket med de konsumentpolitiska frågorna och framför allt tagit upp de resurssvaga konsumentgruppernas problem och deras behov av råd och vägledning. Konsumentpolitiken bör utformas med utgångspunkt i individen. Analyser av konsumentens situation bör bilda underlag för ställningstaganden och åtgärder i konsumentfrågor. Genom utbyggnad av den lokala konsumentverksamheten kan konsumenternas ställning stärkas. I Centerns kvinnoförbund har vi diskuterat en målsättning som skulle innebära obligatoriska kommunala konsumentnämnder. Vi såg det som ett jämlikhetskrav att alla konsumenter, var de än bor, skulle få samma möjligheter till rådgivning och samma möjligheter att påverka konsumentfrågorna. Departementschefen anser att en lagreglering av konsumentverksamheten varken är behövlig eller lämplig. Det skall således ankomma på kommunerna själva att besluta om den kommunala konsumentverksamheten. Bl. a. mot bakgrund av kommunernas nuvarande ekonomiska läge har jag i min motion anslutit mig till ”frivillig linje”. Kommunerna kommer att få ett stort ansvar när det gäller att bygga upp och organisera den lokala konsumentpolitiska verksamheten. Jag är övertygad om att det är ett ansvar som våra förtroendevalda i kommunerna kommer att uppfylla. Det är bara att understryka hur angelägen den lokala verksamheten är för konsumenterna. När vi i fjol här i kammaren behandlade konsumentpolitiska frågor framförde jag den synpunkten att vi kan få en effektiv konsumentpolitik först när vi får en utbyggnad av konsumentpolitiken centralt, regionalt och lokalt. Med en effektiv konsumentpolitik menar jag då en decentraliserad konsumentpolitik, där det är konsumenterna själva som genom sina behov och önskemål styr den centrala verksamheten och inte tvärtom. Den lokala verksamheten kan bättre fånga upp konsumenternas verkliga behov, men en förutsättning för en effektiv konsumentpolitik är att konsumentverksamheten fungerar på alla tre nivåerna. I den departementspromemoria som ligger till grund för propositionen föreslog man att det regionala ledet skulle avskaffas, vilket också senare blev departementschefens förslag. Jag är övertygad om att om den ifrågavarande arbetsgruppen hade haft en annan sammansättning — en mer allsidig sammansättning av både män och kvinnor, av både experter och vanliga konsumenter — skulle man aldrig ha kommit fram till det verklighetsfrämmande resultat som man gjorde när det gäller det regionala ledet. Vid remissbehandlingen har en överväldigande majoritet uttalat sig för ett bibehållande av den regionala verksamheten. Så t. ex avstyrker samtliga länsstyrelser utom två förslaget om indragning av hemkonsulenttjänsterna. Många motioner har ju också väckts här vid riksmötet. Näringsutskottet har med realism och sinne för verkligheten gripit sig an denna fråga och sagt nej till indragning av den regionala verksamheten. Det är positivt och glädjande. Det som emellertid gjort att jag begärt ordet är utskottets skrivning som jag känner en viss tveksamhet inför. Man säger att ingen indragning bör göras nu, och man säger också att i takt med utvecklingen på det kommunala planet bör en anpassning ske av den regionala verksamheten. På ett sätt är det naturligtvis klart att en ständig anpassning måste ske av verksamheten på alla de tre nivåerna. Men om man menar att en regional verksamhet endast har en funktion så länge den kommunala verksamheten ej är utbyggd, så anser jag att det är fel. Det var också vad fru Oskarsson framhöll i sitt anförande. Även om vi får en brett uppbyggd kommunal verksamhet så behövs det regionala ledet. Det är nödvändigt med regionala befattningshavare som är väl insatta i de regionala förhållandena och som kan samordna större konsumentinsatser och kampanjer och samverka med olika regionala organ för att tillvarata konsumenternas intressen. Den allmänna informationsverksamheten i form av utställningar, kampanjer och mötesverksamhet bör således bedrivas från det regionala planet. Det är orimligt att tänka sig att konsumentverket skulle hinna med att betjäna alla landets kommuner. Den regionala konsumentverksamheten är inte heller knuten enbart till konsumentverket utan även till KO, allmänna reklamationsnämnden, livsmedelsverket och prisoch kar tellnämnden. Detta motiverar en samordnande instans på det regionala planet. Länsstyrelsen i mitt län, Gävleborgs län, säger att det måste också ur konsumentpolitisk synpunkt vara synnerligen angeläget att den mera specialiserade delen av informationsoch utbildningsverksamheten finns kvar på regional nivå och inte flyttas över till central nivå. Den centralisering av verksamheten som propositionen pläderar för, när man föreslår ett avskaffande av det regionala ledet, går helt stick i stäv mot utvecklingstendenserna i samhället för övrigt. Vi har ju på gång en decentralisering och regionalisering av statlig verksamhet som innebär ett större regionalt ansvar över huvud taget. Det finns en princip formulerad om uppgiftsfördelningen mellan olika nivåer som jag har anledning att åberopa, nämligen att en uppgift ej bör ligga på högre beslutsnivå än nödvändigt i förhållande till de av beslutet direkt berörda. Jag vill således understryka vikten av en konsumentpolitisk verksamhet på alla tre nivåerna. e Sedan har jag ett litet påpekande i all vänlighet till herr Andersson i Örebro. Han sade att socialdemokrater och folkpartister tidigare år har motionerat om lokal konsumentpolitisk verksamhet. I fjol motionerade jag om detta, och jag är centerpartist. Jag var heller inte ensam centerpartist bakom den motionen.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
Herr talman! Det beslut som kammaren förhoppningsvis strax kommer att fatta rörande kommunal konsumentpolitisk verksamhet innebär ett viktigt steg mot ett fortsatt stärkande av konsumenternas ställning i vårt blandekonomiska samhälle — en strävan som ju den sittande regeringen under senare år mycket starkt har manifesterat och konkretiserat på olika områden. Det gäller, som påpekas i såväl propositionen som utskottsbetänkandet, främst att förbättra de resurssvaga konsumenternas situation. Jag avser att i det följande beröra folkrörelsernas medverkan och ställning i den kommunala konsumentpolitiska verksamheten. Jag gör det mot bakgrund av mitt engagemang inom konsumentkooperationen. Men först vill jag starkt betona vikten av att kommunernas förtroendevalda känner sitt ansvar. Det är ju ute i kommunerna kammarens beslut skall verkställas. Jag tror att vi alla är medvetna om att det finns problem på många håll när det gäller kostnaderna för den här verksamheten ute i kommunerna. Därför är det av mycket stor vikt att det bedrivs en kraftfull opinionsbildning på det lokala planet. Här tillåter jag mig att hysa vissa tvivel på att den borgerliga uppslutningen i de kommuner där vi har borgerlig majoritet blir lika helhjärtad och — jag höll på att säga entusiastisk — som man kan finna den i kammaren i dag. Jag gör det av erfarenhetsmässiga skäl. Jag stannar för dagen vid detta konstaterande. I detta sammanhang måste vi alla känna ett ansvar. Det gäller såväl organisationer som enskilda personer. Självfallet måste Kommunförbundet aktivt medverka i opinionsbildningen och informationsverksamheten. Därefter vill jag anföra något om folkrörelsernas roll och uppgifter i detta sammanhang. Jag skall i det avseendet begränsa mig till den konsumentkooperativa rörelsen och löntagarorganisationerna LO och TCO. Jag gör det därför att dessa organisationer, som jag ser det, på ett utomordentligt sätt illustrerat hur aktiva folkrörelser kan driva på och i god mening påverka samhällets åtgärder på för medborgarna viktiga områden. I slutet på 1960-talet inriktades ett sedan länge bedrivet samarbete mellan KF, LO och TCO intensivt på att bl.a. undersöka i vad mån synpunkter på samhällets konsumentpolitik kunde samordnas och komma till uttryck i konsumentutredningens betänkande. Så skedde också. En följd härav blev sedermera att de tre organisationerna enades om ett gemensamt yttrande över betänkandet — ett yttrande som jag vågar påstå har fått stor betydelse för utformningen av samhällets konsumentpolitik. Ungefär samtidigt med att detta pågick drogs — det var 1971 — en konsumentkongress samman. Där behandlades bl.a. konsumentpolitiken. Till den kongressen kom ett stort antal ombud väl förberedda i dessa frågor, inte minst i vad det gäller den konsumentpolitiska diskussionen. Denna konsumentkongress, som inom parentes sagt hade 4 000 motioner att behandla, gjorde bl.a. ett uttalande om den lokala konsumentpolitiken och sade bl.a. följande: ”Kongressen stöder konsumentutredningens förslag om att kommunala konsumentnämnder inrättas. Kongressen uppmanar Kommunförbundet att verka för att kommunala konsumentnämnder snarast inrättas.” Vad det i något slags konsumentkooperativ självuppgivelse som kongressen förordade starkare samhällsinsatser inom konsumentområdet? Nej, självfallet inte. De samhällsorgan man ville inrätta skulle inte ersätta konsumentkooperationen. De skulle komplettera den organisationens insatser, främst på områden som ligger utom konsumentkooperationens räckvidd, och därmed verka för att effektivare främja konsumentintressena. En ledande kraft inom dagens konsumentkooperation, Nils Thedin, berörde de här frågorna vid KF:s förbundsstämma 1972. Jag vill citera några meningar ur hans anförande. ”Allt efter som organisationerna växte i styrka kunde vi också med större eftertryck ställa krav på samhället. Organisationerna har spelat en pådrivande och rent av ledande roll i den politiska, sociala och ekonomiska omdaningen. Därmed har också samhället på många områden kommit att överta uppgifter, som man tidigare sökt lösa enbart på frivillighetens väg. Med hjälp av lagstiftning, skattepolitik, socialpolitik strävar man att bygga ett samhälle som ger åt sina medborgare mer av trygghet, av frihet och jämlikhet. Betyder detta då att folkrörelsernas roll blir mindre, att organisationerna efter hand förlorar sitt berättigande och blir överflödiga? Det är här inte fråga om ett antingen och. Samhällets framflyttade positioner betyder inte en minskad roll för organisationerna. Många gånger kan det visserligen innebära att uppgifter förändras, att tonvikten blir annorlunda i organisationernas verksamhet. Men deras betydelse när det gäller att engagera de enskilda medborgarna i samhällsfrågor och att hålla demokratin levande måste snarast bli större än någonsin förr.” LO:s, TCO:s och KF:s yttrande från 1974 över den departementspromemoria som legat till grund för regeringens proposition ligger helt i linje med de synpunkter som framfördes i Thedins anförande. Jag vill citera ett utdrag ur detta yttrande av de tre organisationerna, där det heter: ”KF, LO och TCO finner det i detta sammanhang angeläget understryka att lokal konsumentpolitisk verksamhet inrymmer uppgifter för vilka folkrörelserna och bildningsorganisationerna har stort ansvar. Konsumentföreningarnas stadgar föreskriver att föreningarna skall bedriva konsumentinformation och bevaka konsumenternas intressen i samhällsutvecklingen, bl.a. på lagstiftningens område. Betydande resurser sätts in på dessa uppgifter. De fackliga organisationerna och bildningsorganisationerna gör stora och fortlöpande insatser, inte minst när det gäller opinionsbildningen på det konsumentpolitiska området. Det kan därför inte bli fråga om att organisationernas verksamhet på konsumentområdet överföres på kommunerna. Samhällets och organisationernas insatser måste här, som på så många andra områden, komplettera varandra. KF, LO och TCO vill alltså hävda att en slagkraftig konsumentpolitisk verksamhet även framgent förutsätter ett starkt engagemang från konsumentoch löntagarorganisationernas sida, inte minst på det lokala planet.” Nu föreslås alltså inrättande av kommunala konsumentnämnder. Jag vill än en gång stryka under att det är viktigt och nödvändigt med den åtgärden. Jag tar det helt naturligt, eftersom det har skymtat vissa synpunkter av varierande innehåll i det avseendet, att man talar om kommunala förtroendemannaorgan i vanlig mening, sammansatta på det sätt som den kommunallag vi arbetar efter känner. Någon annan lösning i det fallet anser jag utesluten. I propositionen understryker man vikten av att det vid sidan av konsumentnämnderna inrättas särskilda referensgrupper, som kan svara för samordning och information mellan kommunerna, folkrörelserna och medborgarna. Som jag ser det är dessa referensgrupper mycket viktiga, och de ligger helt i linje med det resonemang som LO, TCO och KF förde i sitt yttrande. Ett krav på de här referensgrupperna i vad gäller deras sammansättning är att ledamöterna skall tas från medlemsorga nisationer, som företräder konsumenternas intressen. Vi har på senare tid skymtat synpunkter att här skulle finnas företrädare för intressen som inte sammanfaller med konsumenternas. Jag vill helt ta avstånd från den tankegången och starkt stryka under att rekryteringen måste ske på grunder som överensstämmer med konsumentintresset. Jag tänker då i första hand på företrädare som representerar lötagarna, på konsumentkooperationen, pensionärsorganisationer och handikapporganisationer. Det gäller för samhället att ta tillvara de kunskaper, den erfarenhet som konsumenterna, löntagarna, har samlat i sina egna organisationer. Det är också, som jag ser det, en effektiv väg att nå fram till dem som bäst behöver få del av samhällets insatser. Man kan också den vägen åstadkomma en levande dialog och fokusera ett stort problemområde, som under lång tid har varit försummat. Herr talman, jag vill bara till slut säga att den fråga som mycket har upptagit motionärerna i detta ärende och också varit den stora frågan i kammardebatten, nämligen den om hemkonsulenterna, har fått en lösning som jag tycker är acceptabel. Utskottets resonemang kan accepteras; men det är, som jag ser det, viktigt att man fortlöpande följer den här frågan. Så småningom tror jag att man får skäl att ompröva det hela i linje med resonemanget i departementpromemorian och i överensstämmelse med propositionens förslag. Det är emellertid för tidigt att ta upp den debatten nu. Jag vill således yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 26.

Herr talman! Inom politiken talas det gärna om hur viktigt det är att ha en fast förankring i en utbredd folkopinion. Vårt svenska remissförfarande vill vara ett uttryck för detta. Så långt ner som möjligt i hierarkin skall man få möjlighet att yttra sig innan beslut fattas. Det är en god och riktig praxis, men god förblir den bara så länge som beslutsfattarna också tar hänsyn till vad de tillfrågade sagt. I det avseendet utgör regeringsproposition nr 40 om kommunal konsumentpolitisk verksamhet en ganska märklig skrift. När det gäller vad som numera kallas det regionala ledet inom den konsumentpolitiska verksamheten — men som på ren svenska heter hemkonsulenterna — föreslår man nämligen att detta led skall försvinna. Detta trots att praktiskt taget samtliga remissinstanser avstyrkt ett indragande och därtill flera krävt en förstärkning av hemkonsulenternas verksamhet. Föredraganden erkänner att hemkonsulenterna gjort en viktig insats men föreslår ändå att de skall försvinna. Detta har inte bara väckt förvåning utan också uppfattats som ett direkt försvagande av den konsumentpolitiska verksamheten vid en tidpunkt när denna verksamhet behöver allt stöd och i ett så viktigt skede som den kommande utbyggnaden av verksamheten i kommunerna utgör. Att denna del, dvs. den kommunala delen av konsumentverksamheten, försummades när konsumentverket byggdes upp och konsumentverksamheten omorganiserades var ganska svårt att förstå. Följderna har heller inte uteblivit. Konsumentverket har blivit en koloss på lerfötter, en stor och tung överbyggnad utan ett fast fundament att vila på. Nu skall man reparera denna skada men vill då riva bort det mellanled mellan kommuner och konsumentverk som de på länsnivå verkande hemkonsulenterna blivit. Och så hotar den sista villan att bli värre än den första. Nu har utskottet i alla fall haft klokheten att gå ifrån indragningskravet. Man skriver i stället så här: ”Det finns enligt utskottets mening inte underlag för ett beslut nu om indragning i en nära framtid av hemkonsulenttjänsterna i länen.” Finns det inte också här vissa formuleringar som väcker undran? Vad menas t.ex. med ”nu”? Och vad menar utskottet när man litet längre fram i betänkandet skriver: ”I takt med utvecklingen på det kommunala planet bör enligt utskottets mening en anpassning av den regionala organisationen komma till stånd. Den strävan att rationellt fördela de konsumentpolitiska resurserna, som regeringens förslag är ett uttryck för, kan utskottet ansluta sig till. Regeringen bör fortlöpande följa utvecklingen på det lokala och regionala planet och lägga fram förslag till sådana organisatoriska förändringar som föranleds härav.” Också här undrar man vad som egentligen avses. Vilken är den ”anpassning av den regionala organisationen” som skall ske? Härom säges ingenting. Mycket torde i framtiden bero på de direktiv för den fortsatta verksamheten som de regionala befattningshavarna kommer att få liksom på de resurser som ställs till deras förfogande. I alla fall får man vara glad åt att en omedelbar indragning av hemkonsulenttjänsterna inte förestår. När man vinner tid vinner man ofta också nya möjligheter. Det regionala ledet behövs, och jag och mina medmotionärer konstaterade i motionen 1889 att en indragning av detta led skulle innebära ”en oacceptabel försvagning av hela den konsumentpolitiska verksamheten”. Det finns många viktiga uppgifter för dessa befattningshavare. Jag behöver inte göra någon uppräkning. Det räcker att konstatera att hemkonsulenterna redan blivit ett verksamt stöd för kommuner som försöker göra ett första trevande försök att ta upp en egen konsumentpolitisk verksamhet. I många fall har dessa kommuner också direkt stimulerats till detta från regionalt håll. Med rimliga resurser bör den regionala verksamheten kunna få en mycket god inverkan på den kommunala konsumentverksamheten och även verka för att det motstånd som tyvärr finns mot denna på sina håll inom kommunerna kommer att försvinna. Under många år byggde hemkonsulenterna upp en verksamhet som blev inte bara uppskattad i vida kretsar utan också djupt förankrad bland den allmänhet som den riktade sig till. Från detta bortsåg den arbetsgrupp inom handelsdepartementet vars promemoria ligger till grund för propositionen. I remisserna pläderades — som jag tidigare nämnt — starkt för bibehållande av hemkonsulenterna, men trots detta krävdes indragning i propositionen. Trots att hemkonsulenterna flyttats från den ena arbetsplatsen till den andra har de emellertid kunnat fortsätta sitt arbete. De har nu funnit sig till rätta på länsstyrelserna, skapat nya kontakter och fått till stånd en verksamhet som förutom att den ger information också på många håll blivit samordnande för konsumentfrågor inom hela län. Det är nödvändigt att konsumentverket i sin egenskap av arbetsgivare och överordnad för hemkonsulenterna inser detta, verkligen tar fasta på de många positiva sidor som finns i hemkonsulenternas arbete och ser till att dessa kan utnyttjas. Helst bör deras verksamhet byggas ut, inte minst i samarbete med kommunerna. Om sedan dessa befattningshavare i fortsättningen skall kallas hemkonsulenter eller regionala konsumentsekreterare spelar mindre roll. Näringsutskottets förslag är en kompromiss med de fel och förtjänster som brukar vidlåda sådana. Denna kompromiss ger emellertid möjligheter till en positiv utveckling i framtiden, om den utnyttjas rätt. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 26.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till den här debatten känner jag ett behov av att påminna om vilket beslut riksdagen egentligen står i begrepp att fatta. Det innebär att man rekommenderar kommunerna att ta ansvaret för den lokala konsumentpolitiska verksamheten. Det innebär att man förstärker konsumentverket för att det skall kunna ge de kommunala konsumentsekreterarna och konsumentnämnderna råd, vägledning och service. Det innebär att man ger kommunerna riktlinjer för hur den här verksamheten skall bedrivas. Detta är som jag ser det ett mycket viktigt framsteg, och det är det centrala i det kommande riksdagsbeslutet. Det är i dag också en väsentlig förändring som inträffat i förutsättningarna för riksdagens beslut och uttalanden på det här området jämfört med läget 1972. Vi har under den här tiden haft ingående diskussioner och överläggningar med ett antal kommuner och med Kommunförbundets ledning. De har lett till att Kommunförbundet har ställt sig bakom förslaget i sitt remissyttrande. Jag utgår från att vi därmed har lagt den grund som vi tyvärr inte hade för tre år sedan för den kommunala uppslutningen kring förslaget. Flera talare har ägnat så stor uppmärksamhet åt den statliga regionala verksamhetens framtid att den här innebörden av riksdagsbeslutet tycks ha kommit något i bakgrunden under debatten. Det har den däremot inte gjort i näringsutskottets betänkande, där det alldeles tydligt framgår vad det är fråga om. Åtminstone ett par talesmän för utskottet har också gjort detta mycket klart. Därför, herr talman, tolkar jag riksdagens beslut på det sättet att ett budskap utgår till landets kommuner av innebörden att en enig riksdag vill ge kommunerna ansvaret för den lokala konsumentpolitiska verksamheten. Det politiska arbetet ute i landet för att nå det syftet bör alltså nu kunna starta. Jag tror att jag kan säga för det parti som jag tillhör att man kommer att aktivt gå in för att få en lokal, demokratisk förankring av konsumentpolitiken i nära samarbete med folkrörelser och den lokala aktiva opinionen på det här området. Jag hoppas att jag kan utgå från att övriga partier, vars riksdagsrepresentanter om en stund skall delta i beslutet, kommer att göra sammalunda.